Herr talman! Det förvånar mig faktiskt att Gunnel Jonäng tycker att det är meningslöst att diskutera med mig. Jag tror att både Söderhamns kommun | och Gävleborgs län i övrigt skulle vara väldigt illa ute, om de arbetsmark Nr 79 nadspolitiska insatserna inte gjordes i det här länet. Till skillnad från den Torsdagen den regering som satt förut och som Gunnel Jonäng stod närmare politiskt har vi — 10 februari 1983 ju valt att utnyttja de arbetsmarknadspolitiska instrumenten till fullo. Det betyder att vi t.ex. för det här budgetåret har anvisat beredskapsmedel till Gävleborgs län på 249 miljoner i stället för de 150 miljoner som den tidigare sysselsättningen regeringen ansåg att det var nödvändigt att anvisa till det här länet förra året. för anställda vid Därutöver har vi, kan man säga, lagt mycket pengar på tidigareläggning av sulfatfabriken i statliga investeringar. Jag tycker det är beklagligt att Gunnel Jonäng förringar de här insatserna. Dessutom är det faktiskt så, som Gunnel Jonäng vet, att det pågår MBL-förhandlingar, som alltså inte är avslutade. Det är också så som jag framhåller i svaret, att om det skulle bli en eventuell nedläggning, utgår vi i regeringen naturligtvis från att företaget — som det står i svaret — vidtar åtgärder för att också medverka till att klara sysselsättningen i området. Jag kan försäkra Gunnel Jonäng att industriministern har läst igenom svaret och naturligtvis följer utvecklingen i Gävleborgs län, i Söderhamns kommun och beträffande det här företaget. Sedan vill jag stryka under att länet och kommunen har ett mycket allvarligt arbetsmarknadsläge, och försämringarna i Gävleborgs län har gått väldigt snabbt. Det ärtyvärr på det sättet att om vi skall lyckas att någorlunda hindra en mycket stor ökning av arbetslösheten finns det inte så många andra åtgärder än de som vi har inom arbetsmarknadsdepartmentets område. De industripolitiska satsningarna ger effekt först senare.
Herr talman! Det är naturligtvis nödvändigt och bra med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det räcker faktiskt inte med det, Anna-Greta Leijon. Det är andra åtgärder — industripolitiska åtgärder — som behövs. Stora Kopparberg måste ta sitt ansvar för de anställda. Stora Kopparberg köpte det solida Bergvik och Ala, tog ut pengarna ur kraft och skog men lägger ner industrierna. Det började med Vansäter, och sedan skivindustrin i Ljusne. Administrationen flyttades till Falun; Ljusneboarden försvinner. Nu senast är det fråga om Sandarne. Här har människor årtionde efter årtionde gett sin kraft och sitt kunnande åt ett företag — faktiskt byggt hela sitt liv på det. Dessa människors insats har varit avgörande för att företaget skulle fungera, och det har varit betydelsefullt för hela koncernen, dess framtid och stabilitet. Då får det bara inte ske att ett företag sedan ställer sina anställda på bar backe. Det finns saker i industriföretagandet som man måste acceptera, t.ex. att avsättningsmöjligheterna för en vara försvinner. Så är det ju när det gäller den oblekta massan, men det får inte innebära att ett företag inte tar sitt ansvar för de anställda. Stora Kopparberg måste skapa en alternativ produktion, och man måste kräva av koncernen att driften vid Sandarne sulfatfabrik uppehålls till dess annan produktion kommer i gång, om det nu blir så att fabriken kommer att läggas ner. Det är ett krav som de anställda har rätt att ställa och få uppfyllt.
Herr talman! Tyvärr upplever vi på plats efter plats den situationen att arbetare och tjänstemän som praktiskt taget vigt sitt liv, som Gunnel Jonäng säger, åt enskilda företag ställs utan arbete. Det är vardagsupplevelser för väldigt många människor och har varit det under en tid i Sverige precis som på många andra ställen. Det finns ingen fråga som för den socialdemokratiska regeringen är viktigare än att vända utvecklingen, att skapa andra förhållanden, bl.a. för den svenska industrin. Med det syftet har vi också vidtagit åtgärder. Vi har genomfört devalveringen. Vi fick riksdagen med på att stödja ett omfattande investeringsprogram som antogs under hösten. Som framgått av den förteckning som lagts på riksdagens bord förbereder industriministern en proposition om industriverkets organisation för att göra det bättre rustat att stödja den svenska industrin. Problemet är bara att många av de här åtgärderna för att skapa en bättre grundval för den svenska industrin inte omedelbart ger i resultat ett ökat behov av anställda människor. Det är där de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kommer in och är helt nödvändiga, och vi kan ju glädja oss åt att även det parti som Gunnel Jonäng företräder numera tycks ställa upp på en generösare inställning.
Herr talman! Vi upplever att arbetslösheten växer trots att vi har en socialdemokratisk regering. Det finns väl ändå skäl för mig som centerpartist att erinra om att för oss i centern har det varit och kommer alltid att förbli en av våra viktigaste uppgifter att skapa sysselsättning åt människor, inte minst i de norrländska regionerna. Vad regeringen här kommer att bidra med, när man tar bort den regionalpolitiska målsättningen osv., återstår ännu att se; Jag vill upprepa att det är viktigt med de arbetsmarknadspolitiska insatserna, men det är också nödvändigt att det tas andra initiativ. Jag vill be Anna-Greta Leijon att ta kontakt med industriministern, ställa de frågor till honom som jag har framfört här och uppmana honom att ta initiativ för att stärka industrin i Söderhamn.

Herr talman! Sören Häggroth har frågat mig om regeringen har för avsikt att se över lönebidragssystemet, när det gäller dem som är anställda i föreningar. Handikappkommittén skall enligt sina direktiv med förtur se över hela lönebidragssystemet. I avvaktan på förslag från kommittén och remissbehandlingen av förslagen torde det inte bli aktuellt att föreslå mer genomgripande förändringar av lönebidragen. När det gäller riksdagsbeslutet våren 1979 om att lönebidragen till allmännyttiga organisationer skall lämnas med 90 96 av lönekostnaden för de anställda har jag deklarerat min mening, bl.a. i årets budgetproposition. Jag anser att beslutet skall ligga fast. Det innebär att bidragsnivån 90 96 skall gälla inte bara nyrekryteringen utan fr.o.m. budgetåret 1983/84 också dem som arbetade hos organisationerna före den 1 juli 1980. Skälen till detta redovisade jag här i kammaren den 9 november 1982, när jag besvarade en fråga av John Andersson om arbetsmarknaden i Västerbottens län för handikappade m.fl.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till den fråga jag ställt är att allt fler människor i s.k. lönebidragstjänster har hört av sig till mig och till andra ledamöter av kammaren. Skälet är att många föreningar i vårt land inte räknar med att i framtiden kunna klara den 10-procentiga andelen av den totala lönekostnaden. Den 1 juli sker sådana förändringar, och därför har man uttryckt sin oro. Det är många människor hos föreningarna som i dag är anställda i sådana tjänster. Vissa kommuner har gått in och täckt 10-procentsdelen av lönekostnaderna och på så sätt kunnat upprätthålla dessa tjänster. Det är ju bra. Jag förstår att man av statsfinansiella skäl kanske inte just nu har utrymme att göra genomgripande förändringar och ta över hela lönekostnaden. Man får kanske söka kombinationer av lösningar på detta område — att kommunerna går in eller att man väljer andra möjligheter. Jag skulle vilja ställa en följdfråga, även om utredning nu pågår. Har regeringen för avsikt att söka hitta möjligheter för föreningar, som nu har en kärv ekonomi, att täcka också dessa 10 96, t.ex. i form av uppmaningar till kommuner och andra berörda?
Herr talman! I budgetpropositionen finns ett mindre anslag för sådana föreningar som vi bedömt ha de största svårigheterna att klara denna situation. De föreningar vi tänkt på är framför allt handikapporganisationer och invandrarföreningar. Sören Häggroth känner också till att det föreligger ett antal motioner i denna fråga, och att den kommer att bli föremål för riksdagens behandling senare. Men för de föreningar som vi kan befara får svårigheter har vi alltså avsatt en mindre summa pengar. Emellertid är nedgången från 100-procentigt bidrag till 90-procentigt för dem som varit anställda i dessa organisationer före den 1 juli 1980 inte orsakad av det statsfinansiella läget just nu. Bakom det beslutet, som ju togs av en i stort sett enig riksdag, ligger ett mångårigt utredningsarbete och den grundinställningen, att människor med arbetshandikapp också gör en mycket god arbetsinsats och att det finns skäl att organisationer, som har dessa människor anställda hos sig, själva är med och betalar en del för denna arbetsinsats. Jag tycker att det finns anledning att i denna debatt också påminna om vilken tillgång organisationerna har genom att de har möjlighet att få lönebidragsanställda. Vi har vidare märkt att nyrekryteringen med 90-procentigt bidrag till organisationerna har gått mycket bra. Nyrekryteringen har inte hejdats, utan tvärtom har väldigt många nyanställts med det 90-procentiga stödet.
Herr talman! Som arbetsmarknadsministern vet ersatte lönebidragsanställningen de tidigare arkivarbetena. I och med att man övergick till systemet med lönebidrag vidgade man också kretsen av berörda. Det är inte längre så att det enbart är fysiska skäl som utgör grund för lönebidragsanställningar, utan sådana kan inrättas av många olika skäl. Jag delar också arbetsmarknadsministerns uppfattning att organisationerna skall känna ett ansvar för de lönebidragsanställda liksom att de bör visa uppskattning för de viktiga insatser som dessa gör. Det är självfallet då också angeläget att organisationerna svarar för en del av lönekostnaden. Vad som nu är väsentligt är — och jag tycker att arbetsmarknadsministern förtydligade det på ett bra sätt — att ekonomiskt svaga föreningar får möjligheter att bibehålla sina lönebidragsanställda och att dessa därmed får möjligheter att fullgöra de viktiga uppgifter som de har.

Herr talman! Björn Molin har ställt följande frågor till mig: 1. Avser regeringen att inleda förhandlingar med de europeiska gemenskaperna i syfte att begränsa importen av textilprodukter från EG till Sverige? 2. Avser regeringen att ändra principerna för de bilaterala textilbegränsningsavtalen mellan Sverige och vissa större producentländer? 3. Vilka av de bilaterala begränsningsavtalen beräknas bli föremål för omförhandling under år 1983? Handeln med tekovaror mellan de europeiska gemenskaperna och Sverige omfattas av gällande frihandelsavtal och är därmed inte underkastad några restriktioner. Det är av största vikt att slå vakt om detta frihandelsavtal. Regeringen avser inte att inleda förhandlingar med EG i syfte att begränsa importen av tekovaror. Till skillnad från importen från de länder med vilka Sverige slutit textilbegränsningsavtal kan f. ö. tekoimporten från EG på det hela taget inte betecknas som lågprisimport — importmedelpriserna ligger i allmänhet betydligt över motsvarande priser vid import från begränsningsländerna. Man bör vidare i detta sammanhang komma ihåg, att ca 40 90 av den svenska tekoexporten på drygt 3 miljarder kronor går till EG. Det finns emellertid skäl att vid kontakter med EG belysa det ytterst allvarliga läget inom svensk tekoindustri och förklara det faktum att Sverige av beredskapsskäl måste upprätthålla en viss självförsörjningsgrad på tekoområdet. I sådana sammanhang kommer man från svensk sida att understryka vikten av att gällande begränsningar inte kringgås genom att varor på grund av bristande kontroll kommer in i Sverige via andra länder med angivande av oriktigt ursprung. Här bör alla länder som ingår i det europeiska frihandelsområdet ha ett intresse av att samarbeta för att värna om de ömsesidiga fördelar som denna frihandel är avsedd att ge. Multifiberavtalet, som sedan 1974 reglerar en stor del av den internationella handeln med tekoprodukter, har förlängts vid två tillfällen. I den senaste förlängningen, för perioden den 1 januari 1982 till den 31 juli 1986, uppnådde de nordiska länderna en viss förstärkning av den s.k. nordiska klausulen, enligt vilken särskild hänsyn skall tas till länder med små marknader, en exceptionellt hög importnivå och en motsvarande låg inhemsk produktion, i syfte att undvika skada på dessa länders nödvändiga minimiproduktion av textilier. Varje avvikelse från det egentliga multifiberavtalets regler kräver emellertid ett medgivande från exportlandet. Då Sverige i augusti i fjol anslöt sig till det förlängda multifiberavtalet avgavs från svensk sida en reservation med innebörden att svenska regeringen förväntade sig att Sveriges särställning skulle beaktas i kommande bilaterala förhandlingar och att vår anslutning således förutsatte att vi uppnår tillfredsställande avtal. Från vår sida avser vi att omförhandla gällande bilaterala avtal allteftersom dessa löper ut. Med stöd av den tidigare nämnda nordiska klausulen hoppas vi kunna uppnå vissa förbättringar i de nya avtalen. För att underlätta planeringen för den svenska tekoindustrin kommer möjligheterna att ingå mera långsiktiga avtal än tidigare att prövas. Skulle emellertid regeringen inte bedöma det samlade resultatet av påbörjade och kommande förhandlingar som tillfredsställande, kan vi nödgas ta vårt fortsatta deltagande i MFA under omprövning. Det kan då bli aktuellt att ersätta nuvarande bilaterala avtal med ett annat skyddssystem, i första hand globalkontingenter. Förutom restriktionerna mot statshandelsländerna har Sverige f.n. begränsningsavtal med 16 lågprisländer. Samtliga överenskommelser kommer att omförhandlas under året, med undantag av avtalet med Sri Lanka, som löper ut först under 1984.

Herr talman! Får jag börja med att lyckönska Mats Hellström till hans nya, viktiga arbetsuppgift. När det gäller den första av mina frågor vill jag påminna om att statsminister Palme vid Beklädnadskongressen i augusti 1981 sade att Sverige borde ta upp diskussioner med EG om begränsning av tekoimporten därifrån. Jag ställde denna fråga också därför att jag har noterat att statsministern och statsrådet Hellström senare denna månad skall besöka Bryssel. Jag undrade om det skulle bli några sådana samtal. Jag noterar nu att statsrådet Hellström säger att regeringen inte avser att inleda förhandlingar med EG i syfte att begränsa importen av tekovaror därifrån. Det är ett viktigt besked. Jag tror att det är klokast att avstå från sådana propåer. Det är i grund och botten ett intresse för Sverige att vi har ett väl fungerande fritt varuutbyte mellan Sverige och Gemenskapen. Vi har varit ense om att det är ofrånkomligt att ha kvar de begränsningsavtal som vi har med ett antal länder, huvudsakligen i Asien, om importen av tekoprodukter därifrån, även om de i princip är oförenliga med vår grundläggande frihandelsideologi. Men jag tror att man skall vara ganska försiktig med att utvidga dem, t.ex. till att omfatta nya länder. Det vore i och för sig intressant att höra om regeringen har några planer på att sluta sådana här begränsningsavtal med andra länder. Den avgörande punkten, tror jag, är att man skall undvika alltför drastiska förändringar i dessa avtal. Statsrådet Hellström säger i svaret att syftet med omförhandlingarna är att ”uppnå vissa förbättringar i de nya avtalen”. Jag skulle vilja fråga: Förbättringar för vem? Vad betyder ”förbättringar” i avtalen? Det mest allvarliga i statsrådet Hellströms svar är självfallet slutet, där han antyder att regeringen, om dessa omförhandlingar inte leder till resultat, kan tänka sig att införa ett helt annat skyddssystem, nämligen s.k. globalkontingenter. Låt mig, herr talman, omedelbart säga att jag tycker att det vore en skandal om Sverige skulle ta initiativ till en så påtagligt protektionistisk åtgärd som införande av globalkontingenter. Jag kunde här räkna upp en mängd nackdelar som skulle uppstå för människorna i detta land om vi införde globalkontingenter. Låt mig bara uppehålla mig vid det grundläggande handelspolitiska argumentet. Enligt regeringen skulle alltså Sverige, som är ett av de mest exportberoende länderna i världen, kunna gå före med ett system som innebär en global importbegränsning. Vad skulle effekten för vårt land bli, herr Hellström, om detta blev en allmän vana i handelsutbytet mellan länderna i världen? Jag vill alltså mycket bestämt uttrycka förhoppningen att regeringen så snart som möjligt skall glömma denna propå om globalkontingenter. Låt mig i detta sammanhang också ställa en fråga. Jag vet att kommerskollegium har haft i uppdrag att studera frågan om globalkontingenter. Det vore intressant att få veta om kommerskollegium har redovisat det uppdraget och vilken slutsats som i så fall drogs när det gällde införandet av globalkontingenter.
Herr talman! Först får jag tacka min företrädare för hans lyckönskningar. Så till sakfrågan. När det gäller Björn Molins första fråga om regeringens kontakter med EG har jag i svaret använt den uppläggning som också statsministern använde förra hösten och som Björn Molin hänvisade till. I samtalen med EG är det inte minst viktigt att man tar upp frågor om tekovarornas ursprung. Som vi alla vet kommer en rad varor från lågprisländer illegalt till Sverige via EG-länder genom ommärkning och liknande åtgärder. Där har ett tullsamarbete påbörjats, och bl.a. den frågan är viktig att belysa tillsammans med EG. Sedan frågar Björn Molin om vi avser att gå vidare och förhandla med ytterligare länder. F. n. finns inga sådana planer. Däremot har kommerskollegium genom övervakningslicenserna en mycket noggrann uppsikt över det som sker i nya länder. Vi känner alla till hur man tidigare kunnat uppnå begränsningsavtal med något land, och sedan har det i stället dykt upp importvaror från något annat land med samma producent. Vi avser att försöka motverka detta genom att kommerskollegium med övervakningslicenserna har denna mycket starka bevakning av andra länder och därmed kan aktualisera förhandlingar om det skulle bli nödvändigt. Björn Molin frågar för vem förbättringarna avses. Självfallet avser förbättringarna Sverige. Jag kan inte i dag precisera vilken form av förbättringar som avses, eftersom — som Björn Molin vet — förhandlingar just nu pågår med två av de länder som vi skall förhandla med under året. Jag kan självfallet inte ange något förhandlingsmandat under pågående förhandling. Björn Molins sista fråga gällde globalkontingenterna. Det vore frestande — men det kanske är mot kammarens debattregler — att ställa en motfråga till Björn Molin. Det avgavs en reservation mot vårt deltagande i MFA med innebörden att vi förväntade oss att vår särställning skulle beaktas och att vår anslutning förutsatte att vi uppnådde tillfredsställande avtal, och denna reservation avgavs av Björn Molins regering. Vi menar att man måste kunna hålla fram och diskutera alternativa skyddssystem, om vi skulle misslyckas, dvs. om den borgerliga regeringens reservation skulle leda till att vi inte kunde vara kvar i MFA. Vi diskuterar då globalkontingenter. Frågan är vilket alternativt skyddssystem Björn Molins regering tänkte sig när man avgav reservationen.

Herr talman! Får jag först säga att jag tycker att det är bra att man diskuterar tekopolitiken med EG. Jag tror att det är värdefullt om man fortsätter de samtal som den tidigare regeringen hade, och jag tror också att det är bra om man inte åker dit med ambitionen att träffa en överenskommelse om en begränsning av tekohandeln mellan Sverige och EG. Argumenten för det finns ju i statsrådet Hellströms svar. Det är alltså bra att man har släppt den tanken. När det gäller min fråga om vilka förbättringar statsrådet Hellström tänkte sig, talade han om förbättringar för Sverige. Poängen, Mats Hellström, är ju att förbättringar för den svenska tekoindustrin — jag begriper att det är det som avses —- inte behöver innebära förbättringar för konsumenterna i Sverige. Det är nämligen ett tveklöst svenskt konsumentintresse att man icke stryper lågprisimporten alltför mycket. Konsumentintressena har inte samma organiserade företrädare som industrin och de anställda — de senare är ju mycket talföra på detta område. Ett införande av globalkontingenter eller en annan utbyggnad av detta importsystem skulle leda till att människor fick köpa dyrare kläder. Det skulle i första drabba de betalningssvaga konsumenterna. Därför tror jag inte alls att det är så enkelt som att säga att förbättringar i avtalen, som innebär ett ökat skydd för den inhemska industrin, också är förbättringar för konsumenterna som köper kläder i Sverige. Det kan vara precis tvärtom. Importbegränsningar har naturligtvis också en negativ inverkan på effektiviteten i hemmamarknadsindustrin. En fri konkurrens befrämjar rationaliseringar och effektivitet, medan den här typen av importbegränsningar, som skyddar industrin från konkurrens, försvagar förnyelseförmågan inom den inhemska industrin i fråga om produktutveckling, design och marknadsföring. Långsiktigt kan alltså det som Mats Hellström kallar förbättringar i avtalen kanske bli ogynnsamt även för industrin.
Herr talman! Innebär förbättringar för Sverige förbättringar för industrin eller för konsumenterna? frågar Björn Molin. Riskerar man att med dessa förhandlingar strypa — som jag tror att Björn Molin uttryckte det — lågprisimporten? Sverige är ju det land som har den högsta klädimporten per person. Vi har 80 9c importpenetration. Vi har en klädimport på 52 dollar per capita mot 28 för EG och 18 för Canada. Sverige är alltså det land i världen som importerar mest tekovaror från u-länderna och tekovaror över huvud taget. Risken för att denna import skulle strypas är sannerligen marginell. Vårt problem är ju att vi har en unikt liten egen produktionsandel. Inget annat land har öppnat sig så för import såväl när det gäller lågprisimport från u-länder som när det gäller tekoimport över huvud taget. Därför tycker jag att diskussionen skulle bli tämligen akademisk, om den skulle gälla en strypning av importen. Vad vi talar om är ju marginaler för att kunna klara den alltför blygsamma produktion som vi har i vårt eget land. Herr talman! Jag skulle gärna vilja höra vad den förra regeringen hade tänkt göra — med tanke på reservationen — om man inte hade fått tillfredsställande avtal vid förhandlingarna.
Herr talman! Jag får understryka att tillfredsställande avtal inte automatiskt innebär en begränsning av importen. En omfattande fri import av billiga kläder är någonting som gynnar konsumenterna i vårt land — det är alldeles klart. En begränsning av importen — vi behöver inte använda ordet strypning — leder ju till att människor i mindre utsträckning får tillgång till billiga kläder. Jag tror att en generell begränsningsanordning av typen globalkontingenter skulle medföra en serie av skadeverkningar. Det skulle innebära dyrare kläder för konsumenterna. Lågprisimporten från u-länderna skulle trängas undan till förmån för högprisimport från andra producentländer, där vi inte kan åstadkomma begränsningsanordningar, t.ex. inom EG. Det skulle bidra till en handelspolitisk irritation, vilket förvisso icke är något svenskt intresse. Ett införande av globalkontingenter skulle dessutom direkt drabba uländerna. Detta går, såvitt jag förstår, stick i stäv mot vår traditionella biståndspolitiska målsättning att satsa på de fattigaste länderna. Jag trodde faktiskt att vi i regeringen hade fått en bundsförvant i Mats Hellström när det gäller att slå vakt om de biståndspolitiska målsättningarna och att våra biståndspolitiska satsningar i första hand skall gå till de allra fattigaste länderna.
Herr talman! Som framgår av mitt svar förhandlar regeringen nu och har för avsikt att fortsätta förhandla på MFA:s grund. Vi har tidigare krävt en utredning från kommerskollegium. Den utredningen visar att det nu inte vore lämpligt att övergå till globalkontingenter. Men skulle den uppläggning av förhandlingarna misslyckas som vi arbetar med och som ni arbetade med, vad återstår då? Att släppa allt skydd kan inte rimligen har varit den tidigare regeringens avsikt, när den avgav sin reservation. Avsikten måste ha varit att man ville diskutera ett annat skyddssystem. I det läget vill regeringen icke utesluta möjligheten av att i ett senare skede diskutera ett annat skyddssystem, om den förhandlingsuppläggning misslyckas som vi genomför nu och som i det avseendet stämmer överens med den förhandlingsuppläggning som den tidigare regeringen hade.

Herr talman! Jag noterar den upplysningen att kommerskollegium har avrått från införande av globalkontingenter. Låt mig avslutningsvis uttrycka den förhoppningen att den här debatten kan leda till att vi kommer att avstå från att införa globalkontingenter. Som jag sade i mitt tidigare inlägg tror jag att globalkontingenter i tekoimporten i många avseenden skulle vara till skada för vårt land. att registrera kemiska medel

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder angående dispensgivning från registreringsskyldighet av kemiska medel. Frågan är föranledd av att produktkontrollnämnden beslutat att på vissa villkor ge dispens under år 1983 för användning av ett bekämpningsmedel som syftar till att förhindra att potatis gror. Jag kan inte i detta sammanhang ta upp ett enskilt ärende som prövats av nämnden. Allmänt vill jag dock framhålla att en skärpt granskning av de bekämpningsmedel som används är en betydelsefull del av kemikaliekontrollen. De krav som ställs på dokumentation om effekterna av användningen av olika bekämpningsmedel har också successivt blivit strängare. En förnyad genomgång av tidigare registrerade medel har påbörjats. Det är angeläget att de dokumentationskrav som nu tillämpas på nya ämnen också börjar ställas på tidigare registrerade medel. Enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor är det produktkontrollnämnden som prövar ärenden om registrering av bekämpningsmedel. Nämnden kan därvid medge undantag från registreringsskyldigheten om det behövs för vetenskaplig prövning eller när det annars föreligger särskilda skäl. Dispensgivningen bör självfallet vara restriktiv. I de fall dispens ändock ges bör också villkor meddelas som begränsar användningen så långt som möjligt. Detta har också enligt vad jag erfarit varit produktkontrollnämndens utgångspunkt vid dispensprövningen. För att få en effektivare kontroll av användningen av kemiska ämnen och produkter kommer regeringen inom kort att tillsätta en kemikommission. I detta sammanhang skall också frågan tas upp om de ändringar som kan behöva göras i nuvarande bestämmelser om tillstånd att använda bekämpningsmedel.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det var inte heller min mening att diskutera det aktuella fallet med potatisen, men detta kan tjäna som ett bra exempel i debatten. Vad det handlar om är ju dispensgivningen som sådan och — vill jag påstå — även frågan om det nödvändiga eller inte i att använda olika kemiska medel. När det gäller potatisen används kemiska medel för att skydda potatisen under uppväxttiden från olika skadegörare. Sedan används kemiska medel för att döda blasten före upptagningen. Därefter måste man tydligen också använda kemiska medel på grund av den lagringsmetod som tillämpas. Nu råkar det i detta fall vara så att det medel man skulle använda för att ta bort groddarna saknar den dokumentation som är nödvändig för registrering. Då ges i stället dispens. Detta verkar ju mycket märkligt. Jordbruksministern har otaliga gånger poängterat behovet av att minska användningen av kemiska medel, och jag har ingen anledning att ifrågasätta allvaret i detta. Därför ser jag det som positivt att den kemikommission som skall tillsättas skall göra en översyn av bestämmelserna.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att det planeras avverkning av en del av de fjällnära skogarna utan att naturvårdsverkets urskogsinventering inväntas. Jag utgår från att John Andersson i första hand avser domänverkets planer i fråga om avverkning inom ett särskilt område, nämligen Kirjesålandet i Västerbottens län. Enligt vad jag inhämtat är någon avverkning inom Kirjesålandet inte aktuell under innevarande säsong. Möjligheter bör därför finnas att få ytterligare underlag från bl.a. urskogsinventeringen innan slutlig ställning tas i den aktuella frågan. Riksdagens revisorer har föreslagit att det görs en utredning angående användningen av bl.a. de skogsarealer John Andersson syftar på. I avvaktan på beslut om användningen bör enligt revisorernas mening domänverket och övriga skogsägare iaktta restriktivitet vid utförandet av skogsarbeten på berörda arealer. Revisorernas förslag kommer under våren att behandlas av riksdagen. Med hänsyn till vad jag här redovisat är några åtgärder från min sida inte aktuella f. n.

Herr talman! Jag får tacka jordbruksministern även för svaret på denna fråga. Det är andra gången som jag framställer en fråga om de fjällnära skogarna. Jag har nämligen haft en debattstund också med förre jordbruksministern. Anledningen till att jag ställt den här frågan är följande. Samtidigt som naturvårdsverket håller på med sin inventering planeras, såvitt jag vet, brytandet av nya vägar. Många människor tycker att det är ett rimligt krav att inga ingrepp görs förrän en samlad redovisning föreligger när det gäller inventeringen av skogarna utmed hela fjällkedjan. För att undvika missförstånd vill jag vidare deklarera att jag inte är någon principiell motståndare till att en del av de resurser som finns i de aktuella skogarna utnyttjas. Men någon ordning får det väl ändå vara i fråga om förfaringssättet, både när det gäller valet av de områden som skall exploateras och när det gäller sättet att genomföra detta.

Herr talman! För att förtydliga vad jag menade med det uttalande som jag gjorde i TV vill jag säga att jag utgår från att de inventeringar som nu görs också skall få genomföras. Domänverket har för sin del medverkat till att tillräckligt utrymme skall finnas för att utredningarna skall hinna genomföras och till att det under tiden icke skall pågå några avverkningar i de områden där det råder delade meningar mellan å ena sidan skogsbruket och å andra sidan naturvårdsintressena.
Herr talman! Jag tror att det är mycket viktigt att det går korrekt till i detta avseende dels med tanke på naturvårdsintressena, dels med tanke på skogsbrukets intressen. Från bägge sidor vill man väl ha ett så korrekt och bra svar som möjligt på sina frågor. Därför är det synnerligen viktigt att nämnda inventering nu görs. Sedan får man försöka komma fram till bästa möjliga lösning. Inte minst med tanke på de riktlinjer som fastslogs i samband med beslutet om skogspolitiken är det viktigt att hänsyn tas till naturvårdsintressena.

Herr talman! Jag tackar för svaret, som visar en positiv syn på hur tillämpningen skall vara i sådana här tragiska fall där kvinnor har misshandlats och därför bryter upp från äktenskapet. Trots att både den nuvarande och den tidigare invandrarministern har deklarerat detta synsätt, framkommer det fortfarande enskilda fall som tycks ha misshandel som bakgrund. I tidigare riksdagsmotioner har det påpekats att det på grund av hemländernas kvinnosyn kan vara omöjligt för en skild kvinna att återvända till sitt hemland och där leva ett anständigt liv. Också i denna fråga har den tidigare invandrarministern deklarerat att större hänsyn skall tas till de problem som kan uppstå för kvinnorna när de återvänder till sina hemländer. Dessa uttalanden har också följts upp i en rekommendation från invandrarverket. Tanslutning till behandlingen av en motion uttalade förra året arbetsmarknadsutskottet här i riksdagen att kvinnor som förtrycks på grund av sitt kön borde kunna söka en hemvist i Sverige med status som flykting. Jag har två frågor att ställa till statsrådet. Anser statsrådet att invandrarverket tar tillräcklig hänsyn till de problem frånskilda kvinnor kan få när de återvänder till sina hemländer? Den andra frågan illustrerar jag med ett exempel, eftersom vi här i kammaren inte kan ta upp enskilda fall. En kvinna skiljer sig från sin man här i Sverige därför att hon enligt uppgift har misshandlats. Eftersom äktenskapet inte har varat i två år riskerar hon utvisning. Myndigheterna tror henne inte när hon anför misshandel som orsak. Hon utvisas därmed. Om hon då kommer från ett land, där kvinnosynen är mycket fördömande mot kvinnor som är frånskilda, där föräldrarna också tar avstånd osv., kan hon då söka ett nytt tillstånd att få komma till Sverige och i ansökan ange att hon blir förföljd på grund av sitt kön?

Herr talman! Om en kvinna har hamnat i en sådan situation när hon återvänt till sitt hemland att hon blir trakasserad på grund av sitt kön, är det då ett råd som statsrådet kan ge denna kvinna — oavsett varför hon brutit upp från äktenskapet här i Sverige — att hon skall göra en förnyad ansökan om att få komma till Sverige?

Herr talman! Olle Grahn har frågat mig om orsaken till att man överväger att införa registreringsskyltar av plast i stället för aluminium på svenska motorfordon. Trafiksäkerhetsverket har efter upphandling på sedvanligt sätt nyligen träffat ett avtal om tillverkning av registreringsskyltar för åren 1984-1988. Verket har antagit det anbud som verket från affärsmässiga synpunkter arisåg som förmånligast. Skyltarna, som alltså kommer att bli av plast, har verket bedömt som fullt godtagbara och i några hänseenden t.o.m. bättre än de nuvarande aluminiumskyltarna. Olle Grahns farhågor, att svenska registreringsskyltar i plast skulle kunna leda till internationella komplikationer eftersom vissa länder förbjuder plastskyltar, anser jag obefogade. Sådana förbud gäller naturligtvis bara det egna landets fordon. Ett skäl till sådant förbud kant.ex. vara svårigheter att identifiera ett fordon som har brunnit. I Sverige finns fordonets chassinummer noterat i bilregistret. Vi är alltså inte på samma sätt som man är i vissa andra länder beroende av registreringsskylten för att identifiera ett fordon. I de avtal och konventioner som reglerar den internationella vägtrafiken finns det heller ingenting som antyder att registreringsskyltarna måste vara av ett visst material.

Herr talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är en del tidningsartiklar i november månad förra året som angav att registreringsskyltarna för fordon skulle tillverkas av nytt material från den 1 januari 1984. Plast användes i stor utsträckning i den gamla typen av registreringsskyltar. Därför är materialet inte okänt för fordonsägarna. Allt det besvär med trasiga skyltar som väl alla fordonsägare råkade ut för under den tiden vill nog ingen i dag ha tillbaka. Enligt en tidningsuppgift kommer trafiksäkerhetsverket att ”tjäna en slant åtstaten”. Att landets över tre miljoner bilägare kommer att drabbas av såväl kostnadsfördyring— som sammantaget blir i mångmiljonklassen — som besvär och irritation över trasiga nummerskyltar är tydligen inget som trafiksäkerhetsverket ens funderar över. Av kommunikationsministerns svar framgår att trafiksäkerhetsverket redan upphandlat och tecknat avtal om tillverkning av registreringsskyltar av plast för åren 1984-1988. Trafiksäkerhetsverket har antagit det anbud som verket från affärsmässiga synpunkter ansett som förmånligast. Min fråga blir då: Varför har inte konsumentens, fordonsägarens, intressen beaktats vid denna upphandling? Alla de som jag talat med hävdar med bestämdhet att plastskyltarna inte kommer att hålla mer än tre-fyra år mot minst tio år för den gamla typen av skyltar, medan trafiksäkerhetsverket ensamt har bedömt plastskyltarna som, enligt svaret, ”fullt godtagbara”. Jag har vidare i min interpellation ifrågasatt huruvida det inte kan uppstå problem för fordonsägare som besöker länder som har förbud mot plastskyltar. Jag tycker att kommunikationsministern har avfärdat det problemet alltför lättvindigt, med att framhålla att förbudet skulle gälla det egna landets fordon och hänvisa till att vi i Sverige har fordonens chassinummer noterade i bilregistret. Att identifiera ett fordon som brunnit och därigenom fått registreringsskylten, alltså den naturliga identifieringsskylten, förstörd kan bli en ganska besvärlig uppgift för våra trafikövervakare i Sverige. Hur mycket värre kommer det då inte att bli för trafikövervakarna i andra länder, som troligtvis inte känner till vilka möjligheter till identifikation som vi tror oss kunna behärska? Sedan jag ställde min fråga har jag tagit del av turerna kring upphandlingen av skyltarna och har på det sättet fått anledning att förvåna mig över att man skall byta inte bara skyltar utan också leverantör av dessa. Hitintills har skyltarna tillverkats, och kommer hela detta år att tillverkas, av ett statligt företag i Kungsör. Tillverkning och leveranser har av allt att döma skötts föredömligt. Företaget har inlämnat anbud i föreskriven tid. Därvid undersökte detta företag huruvida hitintills gällande normer skulle tillämpas och fick då uppgift om att dessa skulle gälla även den nya anbudstiden. Företaget ingav offert sedan man från trafiksäkerhetsverkets sida framhållit att man fäste stort värde avseende kvalitet, leveranssäkerhet, säkerhet mot inbrott i företaget samt även ekonomisk soliditet. Enligt de kontakter företaget haft med trafiksäkerhetsverket ansåg man sig icke kunna övergå till plastskyltar, på grund av att plastmaterialet icke motsvarade de krav som ställs och att man i dagsläget inte kan applicera reflexmaterial på plastmaterial och erhålla den livslängd på produkten som i dag krävs. Offerten var den lägsta på skyltar i tidigare använt material. Företaget har under hösten vid olika tillfällen försökt att få fram underhandsinformation om upphandlingen, med dåligt resultat som följd. Först i december fick man besked, och då inte från trafiksäkerhetsverket utan genom tidningsartiklar, som upplyste om att registreringsskyltar i plast fortsättningsvis skulle tillverkas och levereras av ett företag i Södertälje. Varför har inte det statliga företaget i Kungsör fått möjlighet att diskutera byte av material och kvalitet på samma villkor som den nye tillverkaren? Varför har ett statligt verk medverkat till flyttning av arbetsplatser från Kungsör till Danderyd, där den nya tillverkaren enligt uppgift skall bygga fabrik för denna tillverkning? Det finns säkert anledning att ställa ytterligare frågor, men jag är tacksam om kommunikationsministern ger svar på dessa.

Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar har trafiksäkerhetsverket gjort den bedömningen att de nya skyltarna är fullt godtagbara. Själv har jag inte kompetens att avgöra vilken livslängd olika plastmaterial har, men det finns sådan kompetens i landet. Statens provningsanstalt är ett exempel. Man har där möjlighet att om så erfordras göra sådana undersökningar och bedömningar som kan ligga till grund för ett ställningstagande beträffande materialet. I avtalet mellan trafiksäkerhetsverket och tillverkaren sägs nämligen att om skyltarna inte skulle motsvara verkets krav, så skall de tillverkas av aluminium tills plasten kan godkännas. Men det är inget tvivel om att plastskyltar blir billigare än aluminiumskyltar. Som nämnts är det trafiksäkerhetsverket som har gjort upphandlingen. Verket har inte ansett att ärendet bort underställas regeringen. Upphandlingen har således inte varit en fråga för regeringen. Jag har i efterhand blivit informerad om hur ärendet handlagts, och jag vill säga att det inte har kommit fram något som visar att upphandlingen inte skulle ha skett formellt riktigt. Också jag har kunnat konstatera att man i olika tidningsartiklar har framfört att upphandlingsförfarandet i vissa avseenden har varit diskutabelt, men den genomgång som vi har gjort på kommunikationsdepartementet visar som sagt att upphandlingen har skett formellt riktigt.

Herr talman! Jag tackar för kompletteringen, men jag är trots allt inte riktigt nöjd med svaret. Jag är medveten om att detta är en fråga för trafiksäkerhetsverket i första hand och inte — åtminstone inte i det här läget — för regeringen. Men jag har reagerat mycket starkt emot att tillverkningen flyttas från ett företag till ett annat och att man på det sättet gör människor i Kungsör arbetslösa. Kungsör är ju ett litet samhälle med begränsade möjligheter att erbjuda arbetstillfällen. Jag kan inte finna att det finns anledning att flytta tillverkningen. Enligt de experter som jag har varit i kontakt med är aluminium betydligt hållbarare än plast, räknat på produkter i samma prisläge per kvadratmeter. Om man skall använda den billiga ABS-plasten, vilket den låga offerten tyder på, får man en produkt som är väldigt temperaturkänslig. Dessutom fäster inte reflexmaterial på den typen av plast på ett godtagbart sätt. Jag undrar om det möjligen är den sortens plast som man har för avsikt att använda. Det finns ytterligare problem och frågor kring detta som jag inte nu skall ta upp till diskussion, men jag tycker att kommunikationsministern borde lyssna på företaget i Kungsör, som ju har bett regeringen att låta riksrevisionsverket granska den här upphandlingen. Den är utan tvivel mycket märklig, och jag hoppas att Curt Boström på något sätt vill medverka till att det sker ett tillrättaläggande.

Herr talman! Jörn Svensson har mot bakgrund av påstådda oegentligheter och viss haveristatistik frågat mig om orsaken till att missförhållanden av denna grova natur inom flygvapnet så länge ansetts ”normala”, samt om vad jag avser göra för att i grund förändra förhållandena. Jag tillbakavisar Jörn Svenssons påståenden om grova missförhållanden i samband med flygsäkerhetsarbetet vid flygvapnet. Militär taktisk flygverksamhet kan aldrig bli helt riskfri. Detta är ett allvarligt problem, som jag är väl medveten om. Flygsäkerhetsarbetet syftar till att minimera riskerna, och det är viktigt att detta arbete fortsätter med oförminskad styrka. Inom flygvapnet bedrivs flygsäkerhetsarbetet av speciellt utbildad personal vid såväl staber som förband. Den enskildes rätt och möjlighet att få sina synpunkter framförda bevakas bl.a. genom särskilda skyddsombud. Förslag till förbättringar av flygsäkerheten uppmuntras på alla sätt. Bl. a. finns ett rapporteringssystem där förarna själva efter flygning rapporterar allt som kan ha inverkat på flygsäkerheten. Systemet har varit i tillämpning under många år och bygger på ett öppet och förtroendefullt informationsutbyte inom flygvapnet. Flygvapnet har som princip att tjänstemän som handlägger och fattar beslut i flygtjänstfrågor också själva skall bedriva aktiv flygtjänst. Självfallet har inte denna personal något intresse av att dölja missförhållanden eller hindra förslag till förbättring av flygsäkerheten. Detta skulle ju öka riskerna inte bara för andra utan även för dem själva. När det gäller insyn i verksamheten samt information om haverier och andra flygsäkerhetsfrågor är flygvapnets öppenhet stor. Information sprids genom olika flygsäkerhetspublikationer — bl.a. till massmedia — och den är lätt tillgänglig för var och en som är intresserad av att närmare granska dessa förhållanden. Principen för det svenska flygvapnets behandling av frågor om flygsäkerheten är att säkerheten som regel sätts före sekretessen i de fall intressena inte överensstämmer. Den svenska öppenheten i fråga om flygsäkerhetsinformation hart.ex. medfört att vårt flygvapen härvidlag har framhållits som ett föredöme i utländsk fackpress. Numera finns också en självständig myndighet, statens haverikommission, som utreder allvarliga luftfartsolyckor inom både civil och militär flygverksamhet. Vid utredning av militära haverier är möjligheten till insyn från det allmänna och från enskilda närmast unik jämfört med andra länder. Internationellt anses en haveriutredning vara ett viktigt komplement till det förebyggande flygsäkerhetsarbetet. En haveriutrednings viktigaste slutprodukt är förslag till åtgärder för att förhindra att en liknande händelse inträffar. Statens haverikommission följer därför utvecklingen i vad gäller flygsäkerheten på det militära området oavsett om ett haveri har inträffat eller ej. På så sätt får statsmakterna genom ett från försvarsmakten fristående organ insyn i hur flygsäkerhetsarbetet bedrivs också inom den militära sektorn. Som en del av målsättningen att verka fredsbevarande syftar flygvapnets verksamhet till att skapa krigsdugliga förband som med god effekt skall kunna verka i en svår stridsmiljö. Detta innebär bl.a. krav på att kunna operera på extremt låga höjder med höga farter och med en taktik som minskar risken att bli nedskjuten. Det innebär även skjutning och fällning av skarp ammunition samt realistiska luftstridsövningar. Denna utbildning kan aldrig bli helt riskfri, även om riskerna — som jag inledningsvis sade — minimeras genom det aktiva flygsäkerhetsarbete som bedrivs på alla nivåer i flygvapnet. Den jämförelse Jörn Svensson gör mellan militär flygtjänst å ena sidan och all annan trafikverksamhet samt den civila luftfarten å andra sidan är således inte relevant, på grund av helt olika förutsättningar beträffande arten av verksamhet, farter, riskfaktorer m.m. Närmare till hands ligger att jämföra det svenska flygvapnet med utländska flygvapen som bedriver en likartad verksamhet med enmotoriga ensitsiga jakt-, attackoch spaningsflygplan. Sådana jämförelser har gjorts, och man har då funnit att den svenska olycksfrekvensen i de flesta fall är lägre. Påståendet att den militära haverifrekvensen fortfarande är lika hög som under det tidiga 1970-talet är inte korrekt. Under åren 1970-1973 totalhavererade i genomsnitt per år 13 flygplan, och sex förare omkom. För perioden 1979-1982 är motsvarande genomsnittssiffror per år sju flygplan och två omkomna. Minskningen av antalet omkomna hänger bland annat samman med stora satsningar på utveckling och förbättring av krigsflygplanens räddningssystem. För att undvika missförstånd vill jag framhålla, att även om antalet olyckor nu är lägre än tidigare, slår man sig inte till ro med det. Arbetet med att åstadkomma förbättringar pågår ständigt och avser såväl personal i flygande och tekniska befattningar som materiel. För att ytterligare minska riskerna och öka säkerheten vid militär flygning görs stora ansträngningar att förbättra uttagningsmetoder, utbildning, information, flygplanens räddningssystem, kabinutformning, instrumentering etc. Denna form av preventivt flygsäkerhetsarbete, i vilket flygindustrin också deltar, betraktas aldrig som avslutad. Tlikhet med mina företrädare följer jag utvecklingen på flygsäkerhetsområdet med stor uppmärksamhet. Det viktiga arbetet på att åstadkomma förbättringar kommer att fortsätta.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Samtidigt noterar jag att våren tydligen kommer tidigt på försvarsdepartementet, för vårtröttheten lyser igenom detta svar. Jag har under 13 år hunnit interpellera ett antal statsråd i skilda frågor. Det har väl då någon gång hänt att en verklig problemdiskussion har kunnat komma till stånd. Det övervägande intrycket har emellertid varit ett annat. Det är både förvånande och oroande hur stereotypa och intetsägande svaren oftast är. Det är oroande, därför att det visar hur de politiskt ansvariga ledarna befinner sig i de olika statsapparaternas grepp, hur de är sina apparaters fångar och hur höga mandariner skyddar varandra. Fraserna återkommer ständigt i svar efter svar. Det finns egentligen inga problem, vi är bäst i världen, alla gör sitt bästa för att förhållandena skall bli ännu bättre. Ingen gör någonsin något fel. Påstår man motsatsen, är man antingen paranoid eller en säkerhetsrisk. Jag måste säga att jag hade väntat att Anders Thunborg med sin bakgrund skulle ha en självständigare hållning och inte vara en gisslan. Han vet ju ändå vad som döljer sig bakom fraserna. Jag hade tilltrott honom en rimlig grad av civilkurage. Så sent som för ett par år sedan vidgick den folkpartistiske försvarsministern de Geer i en interpellationsdebatt öppet att den militära flygsäkerheten var ett stort problem. I Anders Thunborgs version är detta problem nästan borta. Jag vill i anslutning till det säga att regeringspolitiker inte skall underskatta vare sig vanliga människor eller vanliga riksdagsledamöter. Anders Thunborgs överslätanden är inte trovärdiga. Det är ingen som tror att det här problemet skulle ha försvunnit efter de Geers korta tid på departementet. Låt oss så gå över till att analysera försvarsministerns påståenden i svaret. Först skall vi se på olycksfrekvensen. Här gör ministern flera statistiska jämförelsefel. Man kan över huvud taget inte göra jämförelsen på det sätt han gör. För den första kan man inte rakt fram jämföra så korta perioder som ministern gör. Slumpvariationerna är så pass stora att det ger stora utslag, ifall man utesluter eller innefattar ett visst år inom en period. Man påverkar alltså bilden genom att manipulera med jämförelseperioderna. För det andra måste man sätta frekvensen haverier och frekvensen omkomna i relation till den samlade flygtiden. Eftersom flygtiderna på senare år totalt sett varit mindre, återspeglas detta i lägre tal för olyckor. Men det betyder ju inte att frekvensen olyckor, och därmed säkerheten, har förbättrats. Det är riktigt att man t.ex. 1979 och 1982, år som ingår i den senaste jämförelseperiod som ministern redovisar, haft få haverier och att man 1980 och 1982, år som också ingår i den jämförelseperioden, haft få dödsolyckor. Det sker naturligtvis alltid sådana slumpvarationer år från år. Det är sådana som sänker genomsnittstalen för den senare period som försvarsministern redovisar i sitt svar. Men det är ändå, som jag sade, av allt att döma slumpvariationer. Åren 1977, 1978 och 1981 hade man nämligen haverifrekvenser som låg över genomsnittet för hela perioden 1970-1982. Året 1978 hade man dessutom den högsta siffran och den högsta frekvensen för dödade under hela perioden sedan 1970. Dessutom varierar siffrorna en aning, bl.a. beroende på om flygolyckor inom armén redovisas samtidigt eller ej. I enstaka fall, t.ex. 1978, är det också så att haverikommissionen redovisar felaktigt antal omkomna. För det året redovisas 9 omkomna medan det verkliga antalet var 10, eftersom ett av haverierna krävde två dödsoffer. När det gäller tal på dessa nivåer får man vara försiktig också med de små detaljerna. Egentligen borde olycksfallsfrekvensen vidare redovisas i förhållande enbart till de flygtimmar som gäller flygning av det slag som är relevant för bedömning av säkerhetsproblemen. Det förekommer också flygning av ren transportkaraktär eller av sådan karaktär att den inte är jämförbar med militär övningsflygning i egentlig bemärkelse. Möjligt är att detta inslag är proportionsvis större när det totala uttaget av flygtid är mindre. I så fall har redovisningen en tendens att göra olycksfallsfrekvensen mindre än den i realiteten är. Detta borde man undersöka från departementets sida innan man drar några tvärsäkra slutsatser. Tydligt är under alla omständigheter att det under åren 1970-1978 icke förekom någon som helst tendens till minskad frekvens av totalhaverier eller dödsolyckor. Ännu 1977 hade man den högsta frekvensen av totalhaverier under hela årtiondet. Är 1978 hade man den högsta frekvensen dödade under hela 1970-talet. Och —-som jag tidigare sagt — 1981 hade man 11 totalhaverier, vilket är högre än genomsnittet per år under hela perioden från 1970 och framåt. Sammanfattningsvis vill jag säga: Försvarsministern försöker med sitt sätt att redovisa siffror skyla över problemet. Han vet naturligtvis själv mycket väl hur det verkligen förhåller sig. Det är f. ö. inte utan intresse att jämföra uppgifter rörande olycksfrekvensen med den svenska Viggen — som ju svarar för en mycket stor del av olyckorna— och motsvarande amerikanska plan F 15. Per 100 000 flygtimmar har haverifrekvensen med Viggen legat mellan 35 och 40, medan den för F 15 legat på 6,6. Man kan också notera att frekvensen totalhaverier för samtliga flygplanstyper på det militära området i Sverige åren 1970-1978 legat mer än 60 26 högre än den för F 15 angivna siffran 6,6. Frekvensen för 1977 är mer än dubbelt så hög, hela 14,4 totalhaverier per 100 000 flygtimmar. I marginalen vill jag också ge en uppmaning till försvarsdepartementet att undersöka huruvida det totala antalet flygtimmar, det som alltså är avgörande för vilken olycksfrekvens som faktiskt har förekommit, är korrekt angivet i de redovisningar som lämnats till försvarsministern. Jag har — åtminstone ännu så länge — inte kunnat göra de grundliga undersökningar som är nödvändiga för att fastlägga några klara slutsatser, men jag har fått fram indikationer på att det redovisade antalet flygtimmar inte stämmer med det verkliga uttaget. Jag vet inte i hur stor utsträckning dessa divergenser påverkar materialet — även om det förefaller som om de inte skulle vara små — men om de gör det, är statistiken för hela den senare delen av 1970-talet eventuellt felaktig eller ger en bild som borde vara en annan. Divergenserna är av den arten att bilden borde vara ogynnsammare än den officiella redovisning som hittills har presenterats. Jag anser att detta är en frågeställning som man bör fördjupa sig i innan man helt obesett påstår att flygsäkerheten på det militära området skulle ha ökat. Det kan finnas allvarliga metodiska brister i redovisningen som döljer väsentliga förhållanden, och detta måste klarläggas. Det som jag nu har sagt kan samtidigt vara en kommentar i marginalen till försvarsministerns påstående att Sverige ”i de flesta fall” skulle ligga lägre i olycksfrekvens. Det väsentliga i sammanhanget är att det uppenbarligen går att bedriva militär flygning med väsentligt lägre förlustsiffror än dem som förekommer här i Sverige. När man ser detta problem i ett litet längre perspektiv, är det egentligen ganska häpnadsväckande vad som här har skett — och vad som här har tolererats såsom varande mer eller mindre normalt eller åtminstone mer eller mindre oundvikligt. Sedan 1950 och fram till den 30 juni 1982 har 400 svenska militärflygare mist livet. 400 kvalificerade militärflygare — vilken stor militär slagstyrka ligger inte i den kadern av människor. 610 plan har totalhavererat — mindre olyckor är då inte inräknade. Det är en åtgång av människor och materiel som är helt förskräckande. Det är ju ett helt flygvapen som på detta sätt har gått förlorat under dessa 30 år. Och vad mera är: såvitt jag kan förstå framgår det av siffrornas inbördes relationer — 400 döda, 610 totalhaverier — att det stora flertalet haverier också medför att personal omkommer. Det är självklart att olyckor på det här området kan vara av skilda slag och har skilda orsaker. Jag är inte tekniskt kompetent att gå in i några som helst detaljer beträffande sådant. Men de här sifferrelationerna, över denna längre period, visar ändå klart att det finns åtminstone en faktor som inte kan föras tillbaka enbart på att piloter inte skulle ha följt sina instruktioner. Det antyds mycket klart av dessa sifferrelationer och även av deras allmänna proportion att brister i utrustning, tillverkning och säkerhet spelar en avsevärd roll. Och detta har sitt speciella intresse med tanke på att — om regeringen får som den vill — ett helt nytt krigsflygplan så småningom skall byggas och tas i bruk: JAS-planet, som redan har blivit kritiserat på grund av sina säkerhetsmässiga och manövermässiga brister. Låt oss sedan gå över och se på försvarsministerns allmänna inställning till detta säkerhetsproblem. Här tycker jag att man måste konstatera en underlåtenhet att definiera själva problemets natur. Försvarsministern diskuterar frågan som om det var självklart att man måste acceptera en högre olycksfrekvens i det militära flyget, dvs. en olycksfrekvens som den man nu har. Det är en något egendomlig logik. Ingen bestrider ju i och för sig att avancerad fältflygning har en högre risk. Men det är inte den kalkylerbara risken som sådan som är det väsentliga i problemet, utan riskens förhållande till säkerhetens nivå. Både i det militära och i det civila livet måste det vara så att när en verksamhet medför förhöjd risk, då får man inte bara säga att det är oundvikligt att, som i det här fallet, risken leder till fler haverier och fler döda, utan den förhöjda risken skall motsvaras av höjda säkerhetskrav. Det är en ganska absurd logik när man hävdar att en långt högre olycksnivå än under civila förhållanden skulle vara någonting absolut oundvikligt. Och det är faktiskt oerhört avslöjande när flygsäkerhetsinspektören själv, överste Hedberg, i en tidningsintervju i Göteborgs-Posten så sent som i oktober 1979 ger uttryck för tanken att det är omöjligt att sätta ett tak för antalet haverier, dvs. i klartext att någon målsättning för att hålla en minimal haverifrekvens är orimlig. Tydligare kan väl inte cynismen i själva grundinställningen illustreras — en cynism som försvarsministern här tycks vara benägen att ge sitt godkännande in blanko genom att i sitt svar över huvud inte ens försöka sig på någon egentlig problemdefiniering eller diskussion av förhållandet risk-säkerhetsnivå. Man kan, menar vi, inte längre acceptera den grundinställningen att haverioch olycksfrekvens av nuvarande slag naturligt hör samman med militär flygverksamhet, att den skulle vara något slags pris som nationen och de dödas anhöriga får betala för att landets värnkraft skall kunna bibehållas. Det är ju i verkligen så att den bristande säkerheten är just en av de faktorer som undergräver värnkraften. Förlusterna i personal och materiel är sådana att de är ett hot mot försvarsnivån. Därtill kommer att de medverkar till en förtroendeförlust från allmänheten — och tydligen även från många flygare — vilket måste vara ett betänkligt minus för värnkraften. Det för oss över på ett annat av försvarsministerns påståenden. Han säger att utbyte av informationer inom flygvapnet sker öppet och förtroendefullt. Han säger att förslag till förbättringar uppmuntras på allt sätt. För det första blir ett sådant utslätat och defensivt påstående smått groteskt när man ser proportionerna av problemet, den oerhörda utslagningen av plan och de hundratals döda genom åren. För det andra vet nog Anders Thunborg hur det verkliga tillståndet är på den här punkten. Han vet eller borde veta hur fackliga företrädare inom flygvapnet, som samtidigt är kompetenta tekniker och militärer, strävat för att förbättra förhållandena, och hur de ibland på ett grovt sätt motarbetats av sina högre chefer. Han vet hur många som lämnat flygvapnet på grund av de oacceptabla riskerna och den cyniska attityd de har mött och upplevt. Major Bo Nåsell är en av dem som envetet har arbetat för att med förslag och konstruktiv kritik förbättra säkerheten. Av olika handlingar som jag har tagit del av framgår hur han bl.a. har tagit upp högfartshaverierna, dessa svårförklarliga haverier, hur han har föreslagit tekniska modifikationer i övningagna, hur han med tillgängliga ekonomiska medel har velat anordna information för att erfarenheterna från högfartshaverier skulle kunna tillföras flygarna och hur därmed framtida olyckstillbud skulle undvikas. Det framgår också hur han mötts med kalla handen, med cyniska kommentarer, och det framgår hur nya högfartshaverier har inträffat trots hans uttryckliga varningar. Jag känner inte major Nåsell personligen, jag har aldrig träffat honom eller talat med honom. Men jag tilltror mig ändå förmågan att läsa i handlingar i sådan grad att jag kan skaffa mig ett visst omdöme. Hans framställningar är logiska och klara, de vittnar om både allmänt civilkurage och äkta engagemang för att lösa ett allvarligt sakligt problem. Jag är inte mer oerfaren i civil administration, undervisning och arbetsbedömningsprinciper än att jag också kan se hur hans kontruktiva kritik ledde till att man satte ner hans betyg. I handlingarna framgick hur hans överordnade fullt öppet vidgick att detta skedde på grund av hans fackliga engagemang för säkerheten. Grunden för ett av betygen var f. ö. en verksamhet som låg utanför hans tjänst och som lagligen inte kunde och borde ha påverkat bedömningen. Man hindrade på det sättet hans befordran. Att detta var repressalier kan vem som helst som sätter sig in i fallet se. Det är ingenting man behöver hymla om när man har läst handlingarna. Jag har också läst in mig på ett annat fall av samma natur — fallet Lennart Richholz. Försvarsministern är — eller torde vara — väl bekant med fallet. Också Lennart Richholz har framträtt som avslöjare och kritiker av missförhållanden. Han har dokumenterat sina fackmässiga kvalifikationer bortom alla tvivel. Även han har utsatts för repressalier, frysts ut, fråntagits alla arbetsuppgifter som svarar mot hans kvalifikationsgrad, blivit stämplad som paranoid av en militärläkare som aldrig undersökt honom. Jag känner inte heller Lennart Richholz personligen utan endast genom handlingar och framställningar, handlingar och framställningar som alla visar på en förträfflig verklighetsorientering, en pedagogisk och språklig framställningsförmåga och ett envetet engagemang för flygsäkerhetsproblemet. När man har satt sig in i detta fall finner man det lika groteskt som förolämpande att han av flygvapenledningen begärts i disponibilitet — en framställning som nu ligger på försvarsministerns bord. Herr talman! Dessa fall är långt ifrån de enda. Nu tillåter inte temat för dagens diskussion att jag tar upp ting i den civila förvaltningen, det skulle ta för lång tid och bryta ramarna för debattens ämne. Men vi kan nöja oss med att se på tillståndet vid överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Även där sitter en tjänsteman, Jan Östberg, fråntagen sina arbetsuppgifter och utfrusen av verksledningen. Ändå är han författare till en av de erkänt mest kvalificerade utredningarna om mål och problem rörande ekonomisk försörjning i störningssituationer. Också han har framträtt som en kritiker av verksledningens otillräcklighet och bristande förståelse för den ekonomiska försörjningens problem i avspärrningsoch störningssituationer. Man frågar sig: Vad är det egentligen som sker i dessa viktiga delar av statsförvaltningen? Varför görs det ingenting för att klarlägga de verkliga förhållandena, och varför görs det ingenting för att ge dem upprättelse som har drabbats av vad som är uppenbara repressalier? Avslutningsvis, herr talman: När en ny politiker träder in på en statsrådspost är det många människor, inte minst ledamöterna i denna kammare, som ställer vissa förhoppningar på vederbörande att han med friskare ögon än sina företrädare skall se på verksamheten. Han skall vara i stånd att utifrån en mer obelastad bakgrund och utan intressebindningar och falska lojaliteter ta itu med problemen. Anders Thunborg är i den avundsvärda situationen att han kan göra detta. Han kan fritt välja om han skall gå in och verkligen göra någonting åt det här problemet på ett bestående sätt, rätta till felaktigheterna, ge dem upprättelse som har utsatts för repressalier därför att de har påpekat detta problem och försökt få till stånd förbättring av situationen. Han kan välja mellan denna självständiga roll och att, som tyvärr så många statsråd tycks välja, förbli en vante i den egna administrationens händer. Jag tycker att det vore beklagligt om Anders Thunborg skulle drabbas av detta sistnämnda öde.
Herr talman! Jörn Svensson har lämnat en lång redogörelse över haveriproblematiken inom flygvapnet, och jag kan instämma i mycket av vad han sade. Jag vill också instämma i vad han sade om Bo Nåsell och Lennart Richholz, vilka båda jag känner personligen. När vi den 9 december 1982 debatterade försvarets vitsordssystem i denna kammare, lovade jag att komma tillbaka i samband med denna interpellationsdebatt om flygsäkerhetsfrågor. Har då vitsordssystemet någon inverkan på flygsäkerheten? Ja, det har det, och jag återkommer till det litet senare. I början av maj 1979 var det en interpellationsdebatt i denna kammare om det militära flygsäkerhetsarbetet. Interpellanten var min partikollega Hans Lindblad. Vad som framkom i den debatten gäller alltjämt, och en del av det som framkom har faktiskt åtgärdats sedan dess. Det underliga var att det efter den debatten inte omkom någon förare på nära ett och ett halvt år. Medeltalet omkomna hade varit 6 döda per år de senaste 15 åren. Det torde inte gå att närmare precisera orsakerna till denna positiva utveckling. Det kan vara tillfälligheter som spelat in. Men av betydelse kan också vara att flygsäkerhetsfrågorna togs upp politiskt. Denna offentlighet kan ha gjort personalen mera öppen och flygsäkerhetsmedveten. I debatten begärdes också snabba åtgärder från regeringens sida för att eliminera haveriförluster. Dåvarande försvarsministern gav uttryck för en klar politisk vilja till lösning av flygsäkerhetsproblematiken. Jag har uppfattat att vår nuvarande försvarsminister är inne på samma väg, och det tycker jag är bra. Flygsäkerhetsläget var glädjande under, som jag nyss nämnde, ett och ett halvt år. Men 1980-1981 var haveriutvecklingen återigen ogynnsam för flygvapnet — 10 totalhavererade flygplan och 2 helikoptrar, 2 förare omkom, 7 räddade sig med fallskärm. Även under 1981-1982 inträffade 6 totalhaverier: 2 förare ur flygvapnet och 1 förare ur armén omkom, 4 förare räddade sig i fallskärm. Jag vet att man gör stora ansträngningar för att minska antalet haverier i den militära flygverksamheten. Det har försvarsministern också redogjort för. Men bortsett från resultatet 1979-1980 har inte någon påtaglig förbättring av flygsäkerheten skett. För att erhålla framgång med flygsäkerhetsarbetet erfordras en bred medvetenhet bland de berörda om haveriförlustproblemen. För bestående resultat måste denna medvetenhet bibehållas. Det är väsentligt för problemets lösning att flygsäkerhetsfrågorna fortsättningsvis får avhandlas förutsättningslöst i en genomgripande, öppen diskussion inom försvaret, framför allt då flygvapnet. Att en sådan diskussion, som borde vara en självklarhet, inte kommer till stånd beror inte på bristande intresse bland de berörda. Statsrådet säger i sitt svar till Jörn Svensson: ”Förslag till förbättringar av flygsäkerheten uppmuntras på alla sätt.” Det är inte sant — det är här jag kommer in på försvarets vitsordssystem. Frågan om vitsord hart.o.m. tagits upp i besvärshandlingar som finns hos regeringen. Av dem framgår vilka medel som använts för att hindra personal att ta upp flygsäkerhetsfrågor. Besvärsmålet var ett försök att få fram ett prejudicerande regeringsbeslut om att vitsordsoch befordringssystemet inte skulle få användas för att undertrycka personalens möjligheter att framföra synpunkter och förslag rörande den egna säkerheten. Besvären bifölls inte. Vid två tillfällen har jag tillsammans med Hans Lindblad motionerat om att få till stånd en radikal förändring av vitsordssystemet för att förhindra framtida maktmissbruk. Båda gångerna har försvarsutskottet avstyrkt och riksdagen avslagit motionerna, med motiveringen: ”Enligt vad utskottet har inhämtat övervägs ändringar av systemet i den riktning som förordas i motionerna i samband med införandet av den nya befälsordningen.” ÖB har i skrivelse till regeringen den 29 december 1982 överlämnat sitt förslag. ÖB:s uppfattning är att vitsordssystemet fungerar väl och att det därför i nuvarande utformning bör överföras till NBO. Jag uppfattar det som ett hån, inte bara mot motionärerna utan mot hela försvarsutskottet. Det nuvarande vitsordssystemet förhindrar personalens medinflytande och möjligheter att ge uttryck för egna uppfattningar, om dessa avviker från de överordnades inställning. För en bättre lösning av haveriförlustproblemen har det stora hindret varit att frågan inte fått debatteras inom försvaret. När så ändå skett har detta straffats med hjälp av vitsordsoch befordringssystemet. Därför avstår officerarna av hänsyn till den egna karriären från att framföra en avvikande uppfattning. Tystnaden kan bli katastrofal; vi måste få i gång en öppen diskussion beträffande detta system. Jag måste därför få fråga försvarsministern: Kommer försvarsministern att medverka till att få en radikal ändring till stånd beträffande nuvarande vitsordsoch befordringssystem?

Herr talman! Vi är alla överens om att flygsäkerheten inom det militära försvaret skall förbättras, och vi skall försöka samarbeta på olika sätt för att olycksfrekvensen skall gå ned. Jörn Svensson har helt rätt när han säger att man kan använda statistik på olika sätt. Jörn Svensson plockar ut de årtal som passar honom bäst. Han kan angripa mig för att plocka ut vissa årtal som passar mig bäst. Den statistik som vi utgår från är ändå densamma. Man kan jämföra 1978 med 1971 t.ex. Men om man skall analysera haveristatistiken och antalet omkomna är det rätta sättet naturligtvis att titta på antalet flygtimmar. Vi kan då konstatera att antalet totalhaverier och antalet omkomna per 100 000 flygtimmar under hela 1970-talet har gått ned. Några år ökar antalet haverier, andra år är haverierna få. Men drar man ett streck vid 100 000 flygtimmar är det alltså en sakta nedgång. Det har vi anledning att se positivt på. I debatten här har vissa personliga fall tagits upp. Jag tänker inte beröra dem. De har varit och är föremål för speciell behandling. Eftersom jag under en period var statssekreterare i försvarsdepartementet är de namn som nämndesinte obekanta för mig. När jag nu kommer tillbaka finns de namnen kvar. Eric Hägelmark talade om repressalier. Låt oss titta på hur det går till. Både på lokal nivå, på distriktsnivå och på central nivå finns det personalmedverkan när det gäller flygsäkerhetsarbetet. Förslag till förbättringar i flygsäkerheten skall naturligtvis uppmuntras på alla sätt inom hela försvaret och speciellt inom flygvapnet. Sådana är en nödvändig förutsättning för det ständigt pågående förbättringsarbetet när det gäller utbildningsanvisningar och övningsverksamhet samt modifiering av utrustning m.m. i syfte att minska riskerna och öka säkerheten vid militär flygning. Bl. a. rapporterar förarna själva efter flygning allt som kan ha inverkat på flygsäkerheten. Ca 6 000 sådana rapporter avges per år. Om någon så vill kan han rapportera förhållanden eller ge förslag anonymt. Som ett tecken på den öppna attityden kan dock nämnas att denna möjlighet nästan aldrig utnyttjas. Det kan ha sin särskilda grund. Detta förfarande säkerställer emellertid att alla synpunkter får föras fram för sakgranskning. Om ett förslag inte genomförs skall detta vara resultatet av en saklig granskning och inte en fråga om illvilja gentemot förslagsställaren med åtföljande risker för repressalier. Det är helt klart. Herr Hägelmark har avslutningsvis frågat mig om jag tänker sätta i gång ett arbete för att få en radikal förändring av det vitsordssystem som vi har. Jag har inte haft många veckor på mig i denna nya befattning. Vi får väl ta en titt på det.

Herr talman! Jag skall inte förtänka Anders Thunborg att han gör sina små undanmanövrer när det gäller statistiken. Han vill nu ha det till att både han och jag fifflar med statistik i lika hög grad. Det var ändå en reträtt från den ursprungliga positionen där han tyckte att han själv har rätt och jag har fel. Men jag vill erinra om att det var han själv som i interpellationssvaret jämförde frekvensen totalhaverier och frekvensen dödade utan att ta hänsyn till antalet flygtimmar. Jag tror att det mest korrekta är att, med hänsyn till att det statistiskt sett — inte mänskligt sett — är förhållandevis små tal per år, göra jämförelsen i form av s.k. överlappande femårsmedeltal. Då får man en sjunkande frekvens. Men den sjunkande frekvensen är, såvitt jag här kan se omedelbart, rätt proportionell mot det uppgivna antalet flygtimmar. Vad som är avgörande för frågan om den speglar en verklig minskning är ju huruvida antalet flygtimmar på senare år faktiskt är korrekt redovisat och vad dessa flygtimmar består av. Jag vill gärna lägga försvarsministern på hjärtat att han försöker låta någon fackman granska detta statistiska problem litet djupare. Jag är inte säker på att jag har rätt, men jag har en känsla av att det i själva redovisningsmetodiken kan ligga en felkälla, eventuellt rent av en medvetet införd sådan, som man bör försöka avslöja. Två ytterligare notiser vill jag tillåta mig här i debatten, herr talman. Jag är mycket tacksam för — och uppskattar mycket — Eric Hägelmarks inlägg. Det visar att oavsett om man befinner sig inom flygvapnets organisation eller tillhör en utomstående kategori, och oavsett om man har en borgerlig eller en socialistisk åskådning, kan man uppfatta och betrakta detta problem som ett ytterst allvarligt sådant. Jag skall göra en liten marginalanteckning. När man går igenom material och rapporter för en längre tid rörande de militära flyghaverierna, så finns det mycket att notera. Bl. a. noterar man då att det finns ganska olika sätt att offentligt framställa de mest bärande olycksorsakerna och det som i haverirapporterna anges som den verkliga olycksorsaken — eller förment verkliga olycksorsaken, som man i utredningen ansett sig komma fram till. Det finns en benägenhet hos högre officerare, när de gör offentliga Nr 81 uttalanden, att lägga skulden på förarna — att när en pilot inte följer de givna Måndagen den föreskrifterna så går det som det går. Så grovt säger de det inte, men det är — 14 februari 1983 innebörden. När man då ser haverirapporterna, så finner man emellertid en påtaglig disproportion. Och det är inte den enda punkten där jag finner att Om säkerheten ibland den högsta flygvapenledningens sätt att redovisa saker och ting inför — inom den militära offentligheten inte stämmer med i övrigt kända fakta i målet. Det är inget luftfarten tvivel om att en serie tekniska fel har spelat en avgörande roll i en mängd flyghaverier under 1970-talet — och också i de haverier som skett under de senaste åren. Det har även framkommit att det varit brister när det gäller felrapporteringen — att erfarenheter, som jag nämnde, inte kommuniceras till piloterna. Och i ett fall har det förekommit att ett konstruktionsfel från Saabs sida förbisetts. Till sist vill jag, till förtydligande av vad som här har sagts i debatten rörande vitsordssystemet och det sätt på vilket man kan använda det, citera ur en betygshandling för en viss major, som har skymtat i denna debatt. Det gäller alltså en person som under tio år har varit fackligt aktiv på detta område och gjort stora ansträngningar för att skapa ökad säkerhet i arbetet för sig och sina kamrater. Betyget för omdömesförmåga är satt till den lägsta nivån. Betygsättaren har gjort en liten asterisk med en hänvisning till en kommentar nedanför betygstabellen. Han säger där att han sätter detta betyg med hänsyn till den betygsattes agerande i sitt eget vitsordsoch befordringsärende. Dvs. om man har en annan mening, om man överklagar någonting, då är man en suspekt person, då har man dåligt omdöme, och då skall man passa sig för att söka någon befordran inom flygvapnet. Jag vill ta fram detta dokument, därför att det kanske bättre än många utläggningar i Övrigt i ord säger vad det här problemet handlar om.
Herr talman! Försvarsministern säger att personalmedverkan är nödvändig i syfte att förbättra flygsäkerheten, och det skall kunna ske utan att det förorsakar några repressalier. Jag tackar försvarsministern för de orden — det är precis vad jag vill. Men för att det skall kunna bli på det sättet måste vi få ändring på det vitsordsoch befordringssystem som vi nu har. Tystnaden kan bli katastrofal. Vi måste få i gång en öppen diskussion, och det får vi bara om vi radikalt ändrar nuvarande vitsordsoch befordringssystem, och ändringen måste ske så att den tryggar rättssäkerheten och har de bedömdas förtroende. Vi får titta på saken, säger försvarsministern. Jag hoppas att det blir mera än att man bara tar en titt på det hela och att vi skall kunna få fram ett betygssystem som våra officerare inom försvaret kan ställa sig bakom.

Herr talman! Margaretha af Ugglas har frågat om regeringen avser att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som nu senast framkommit rörande Raoul Wallenbergs öde. De uppgifter som avses är sådana som har lämnats av en f. d. sovjetisk medborgare, som numera är bosatt i Israel. Denne säger sig ha träffat en fånge på fängelsesjukhuset i Sverdlovsk i Sovjetunionen. Fången sägs ha uppgivit som namn Ravul Valimberg eller något liknande. Till svar på Margaretha af Ugglas fråga kan meddelas att den f.d. sovjetiske medborgaren har intervjuats av Sveriges ambassadör i Tel Aviv och även av från Stockholm utsänd personal. Vidare har kompletterande uppgifter om de omständigheter som anges av uppgiftslämnaren insamlats från olika andra håll. I det arbete som kontinuerligt bedrivs inom utrikesdepartementet ingår att noggrant pröva uppgifter av det slag som lämnats av den nämnde f. d. sovjetiske medborgaren i Israel. Dessa och andra uppgifter jämförs också med det numera mycket omfattande material som finns hos departementet. Det har därvid ännu inte framkommit några nya omständigheter som motiverar några åtgärder av annat slag från regeringens sida än vad som hittills förekommit. Många gånger har sålunda på hög nivå framhållits för de sovjetiska myndigheterna, såväl under tidigare år som helt nyligen, att vi på svensk sida inte anser oss ha fått klarhet rörande Raoul Wallenbergs öde. Detta fortsätter att utgöra ett olöst problem i våra relationer. Till dess att full klarhet har nåtts kommer regeringen att fortsätta ansträngningarna att finna honom.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för hans utförliga svar på min fråga. Jag noterar med särskild tillfredsställelse att frågan om Raoul Wallenbergs öde nyligen återigen har tagits upp med de sovjetiska myndigheterna. Naturligtvis får ingen möda sparas när det gäller att utröna Raoul Wallenbergs vistelseort och öde. Jag vill för kammaren upprepa ett enhälligt uttalande som utrikesutskottet i höstas gjorde med anledning av en motion av Elisabeth Fleetwood m.fl. Det är en god och riktig viljeinriktning för de svenska ansträngningarna vad gäller Raoul Wallenberg. Utskottet sade så här: ”Utskottet anser för sin del att utgångspunkten för bedömningar av utsikterna att bringa klarhet i Raoul Wallenbergs öde fortfarande är att det inte kan anses bevisat att Wallenberg inte längre skulle vara i livet. Huvudsyftet för allt svenskt agerande måste därför fortsatt vara att söka utröna vad som hänt Wallenberg efter gripandet i mitten av januari 1945 och under hans därpå följande fångenskap, spåra honom om han fortfarande är livet och söka utverka hans befrielse.” Detta är en riktig och värdefull utgångspunkt för vårt agerande, och jag tycker mig spåra samma inställning i utrikesministerns svar.

Herr talman! Bertil Måbrink har riktat följande fråga till statsministern: Ämnar regeringen att i kraftfulla ordalag ta avstånd från den pågående behandlingen av icke-nigerianska medborgare i Nigeria? Ola Ullsten har frågat statsministern om regeringen på diplomatiska eller andra vägar hos den nigerianska regeringen protesterat mot den omänskliga behandlingen som de från Nigeria utvisade ghananerna utsätts för. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna, och jag ber att få göra detta i ett sammanhang. Herr talman! Bakgrunden till frågorna är väl känd. Nigerias regering förklarade den 17 januari att samtliga de personer som illegalt kommit till och vistades i Nigeria måste lämna landet inom två veckor. Tidsfristen utsträcktes senare till fyra veckor för vissa kategorier. Största delen av de människor detta beslut gällde hade kommit från Ghana. Situationen komplicerades av att Benin och Togo helt oväntat och plötsligt stängde sina gränser för genomresande ghananer. Massmedia rapporterade om följderna när hundratusentals människor trängdes vid gränserna och i hamnen i Lagos, om mänskligt lidande och flera dödsfall. Utvecklingen gick därefter mycket snabbt. Landgränserna öppnades åter. Den 5 februari hade evakueringen från Nigeria i stort sett avslutats. Endast ett par dagar senare kunde ögonvittnen berätta att så gott som samtliga Genom omfattande internationellt bistånd har den utomordentligt svåra situation de utvisade försatts i underlättats. Sverige har hittills bidragit med drygt 2,5 milj.kr. för förnödenheter som förmedlats genom Röda korset, Lutherhjälpen och Frikyrkan Hjälper. Även Nigerias regering har efter samråd med regeringen i Ghana finansiellt bidragit till att underlätta de utvisades återanpassning till hemlandet. Varje land har rätt att reglera sin invandring. Man kan diskutera formerna och metoderna härför, men inte själva rätten. Utvisningarna från Nigeria har lett till omfattande mänskligt lidande, som väckt en stark reaktion, i Sverige och internationellt. Ett uttalande av statsministern av denna innebörd gjordes i en TV-intervju den 1 februari. Den nigerianska regeringen torde sålunda vara väl medveten om den svenska synen på flyktingproblemen såväl generellt som i Västafrika just nu. Även om läget förefaller ha stabiliserats oväntat snabbt kan ytterligare insatser bli aktuella längre fram, beroende på utvecklingen i framför allt Ghana. Regeringen håller därför frågan under uppsikt.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Man skulle kunna säga att det är nästan överspelat, för det var ju en tid sedan detta skedde, men jag förstår att utrikesministern har mycket att göra. Min avsikt är självfallet inte att blanda mig i den nigerianska regeringens invandrarpolitik. Den har jag inte med att göra, och det är alltså inte därför jag har ställt frågan. Jag har gjort det därför att utvisningen skedde på ett mycket upprörande sätt — jag anser det vara ett brott också mot de mänskliga rättigheterna. Som utrikesministern säger skulle evakueringen ske med mycket kort varsel, och det finns uppgifter om att en bra bit över en miljon ickenigerianska medborgare befann sig i Nigeria. Vi vet också att den nigerianska polisens och militärens metoder var mycket brutala. De som råkade mest illa ut var barn och åldringar. Man kan visserligen säga att dessa människor vistades i Nigeria illegalt, eftersom de inte hade något uppehållstillstånd, men jag vill påstå att de fanns i Nigeria med nigerianska regeringens goda minne. Jag tror också att vi kan vara överens om att ghananerna har varit med om att bygga upp det i jämförelse med andra afrikanska stater relativa välstånd som ändå råder i Nigeria. Att tragedin inte blev större måste man faktiskt tillskriva regeringen i Ghana, som mycket skickligt lyckades mobilisera en organisation som relativt smidigt kunde ta emot människorna. Efter vad jag förstår krävs det nu ganska stora insatser i Ghana för att slussa ut de återvändande ghananerna i landet och se till att de får något att livnära sig på. Utrikesministern säger att Sverige har gett några miljoner i bistånd. Jag skulle vilja fråga om Sverige avser att bistå med ytterligare ekonomiska medel. Det är en sak att statsministern har uttalat sig i TV och fördömt det inträffade, men nog borde man kunna framföra sin protest direkt till regeringen i Nigeria. Jag tycker att det skulle ha varit på sin plats.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Den var ställd till statsministern, inte på grund av någon sidovördnad mot utrikesministern, vars ansvarsområde detta är, utan därför att statsministern hade besökt Nigeria strax innan den grymma massutvisningen av miljontals människor började. Anledningen till min fråga var att jag ville veta om statsministern då hade protesterat mot den omänskliga behandling som Nigeria utsatte sina invandrare för. Om han inte hade gjort det, ville jag ge honom en möjlighet att bryta sin tystnad efter hemkomsten. Som framgår av svaret har statsministern tydligen uttalat sig i ett TV-inslag samma dag som jag ställde min fråga. Jag har inte kunnat ta reda på vad han sade, men jag förmodar att det måste ha varit ett ganska ”avvägt” uttalande. Utrikesministern säger själv om hela denna tragedi, att den är diskutabel. Det är allt. Sverige skall hjälpa u-länderna. Både solidaritet och egenintresse är goda motiv för det. Men, herr talman, det måste också vara vår uppgift att värna de mänskliga rättigheterna och protestera mot inhuman behandling av människor. Det skall vi vara beredda att göra varhelst sådana brott begås. Länder som vi i övrigt har goda förbindelser med får naturligtvis därvidlag inte vara något undantag. Det är bra att regeringen anslagit pengar över biståndsbudgeten. Men, herr talman, jag saknar fortfarande det politiska ställningstagandet. Vad tycker regeringen om att Nigeria med hugg och slag driver ut människor som sökt sig till landet för att finna sin bärgning? Är det verkligen det enda man har att säga, att detta är diskutabelt?

Herr talman! Vad först gäller frågan om Sverige kommer att ge ytterligare bistånd till dem som nu tvingas att lämna Nigeria vill jag nämna att vi just i dagarna har fått in en ansökan om ytterligare biståndsåtgärder. Ansökan är formulerad av den västafrikanska samarbetsorganisationen. Vi kommer att pröva denna ansökan, och jag kan inte nu ge något svar. Vad gäller det som Ola Ullsten tar upp, nämligen att ett uttalande borde göras på diplomatisk väg eller av statsministern, vill jag svara att det är alldeles klart att Nigeria har rätt att bestämma vilka som skall få vistas i Nigeria och vilka som skall få arbeta där. Men samtidigt kan man ju inte förneka att det tvång till utvandring som det här var fråga om utövades mycket snabbt, och det framkallade lidanden hos de berörda personerna. Det gav också statsministern uttryck för i en TV-intervju. Därmed får det väl anses att Sverige har klargjort sin inställning, att man måste med humanitet behandla sådana personer som visserligen illegalt kommit in i och vistas i ett land men som sedan tvingas att lämna det.
Herr talman! Jag ifrågasätter naturligtvis inte Nigerias rätt att bestämma vilka människor som skall få vistas i landet — att ha invandrarlagar precis som vi har. Det är en rätt som varje land måste ha. Vad jag efterlyste var en åsikt från regeringens sida om det sätt på vilket dessa lagar tillämpats i det här fallet.

Jag tror inte att utrikesministern behöver vara så rädd för att bli beskylld för att spela rollen av världssamvete. Ibland kan det vara ett större brott att vara tyst eller att vara överslätande.
Herr talman! Det kan alltid ifrågasättas vilken metod som är den lämpligaste för en regering när det gäller att klarlägga sin ståndpunkt — antingen att göra ett uttalande direkt till hela folket och för omvärlden genom att statsministern framträder i TV eller också att gå på diplomatisk väg. I det här fallet valde statsministern att göra en offentlig deklaration.
Herr talman! Det är inte val av medium som jag kritiserar — det är val av uttryck. Jag har inte sett TV-inslaget i fråga, men jag utgår ifrån att det som utrikesministern säger är detsamma som det som statsministern sade. Vad vi alltså fått veta nu är att regeringens uppfattning om tragedin i Nigeria är att myndigheterna där handlade diskutabelt. Jag tycker att det är ett mycket svagt politiskt uttalande.

Herr talman! Maj-Lis Lööw har frågat hur jag avser att handlägga den rapport om kvinnomisshandel som arbetsgruppen för stöd och hjälp till misshandlade kvinnor i går har överlämnat till mig. Maj-Lis Lööw har också frågat om kvinnoorganisationerna kommer att få tillfälle att yttra sig över arbetsgruppens insatser, innan de leder till åtgärder från regeringen. Arbetsgruppens rapport innehåller en kartläggning och beskrivning av problemet kvinnomisshandel. Gruppen redogör för kvinnomisshandelns omfattning, lagstiftningen på området, orsaker till problemet m.m. Vidare lämnar arbetsgruppen en rad synpunkter på hur insatserna för stöd och hjälp åt misshandlade kvinnor kan förbättras. I rapporten lämnas också förslag om information, utbildning, forskning och försöksverksamhet inom området. När det gäller information och utbildning har 1 milj.kr. beräknats för dessa ändamål i årets budgetproposition. Arbetsgruppen föreslår att socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra informationsoch utbildningsinsatser inom ramen för dessa medel. Arbetsgruppen föreslår också att socialdepartementet bör medverka till att försöksverksamhet som inriktas på stöd och hjälp åt misshandlade kvinnor snarast kommer till stånd. Ett annat av arbetsgruppens förslag är att delegationen för social forskning inom socialdepartementet skall arrangera ett forskningsseminarium för att stimulera till forskning om kvinnomisshandel. Inför det fortsatta arbetet med denna fråga inom socialdepartementet och socialstyrelsen är det värdefullt att få synpunkter på problemet och på arbetsgruppens överväganden och förslag från kvinnoorganisationer och andra organisationer, liksom från kommuner och landsting. Rapporten kommer därför att bli föremål för remissbehandling. För att ge rapporten en ökad spridning kommer den dessutom att skickas för kännedom till i första hand samtliga kommuner och landsting. Jag anser att rapporten kan utgöra ett viktigt underlag när det gäller att på olika håll utveckla stödoch hjälpinsatser för misshandlade kvinnor och deras barn.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Med det här svaret är syftet med min fråga tillgodosett. Det är utmärkt, och därmed skulle jag kunna låta mig nöja. Jag tycker ändå att det kan vara på sin plats att litet grand redovisa varför jag tycker att den här remissomgången är så angelägen. Arbetsgruppen kom till efter ett tillkännagivande från riksdagen i december 1980. Det var i sin tur resultatet av att socialutskottet för första gången — om jag inte misstar mig — hade behandlat motioner om stöd till misshandlade kvinnor. Min egen motion det året gick ut på statligt stöd till olika former av jourverksamhet för kvinnovåldets offer. Det var ju först i slutet på 1970-talet som vi blev uppmärksammade på vilket enormt samhällsproblem detta egentligen är. Sedan dess har det hänt mycket, och en del har hänt glädjande snabbt. De ändrade åtalsreglerna är ett bra exempel på en snabb och viktig förändring, som kom till tack vare den kunskap som debatten gav. Inom min egen organisation, det socialdemokratiska kvinnoförbundet, satte vi genast i gång studieoch konferensverksamheten kring kvinnomisshandeln. Den hade både ett opinionsbildande och ett kunskapssamlande syfte, som ledde till politiska krav på olika områden. Men det ledde också till att kvinnorna så att säga tog saken i egna händer och drog i gång stödgrupper och jourverksamhet, öppnade jourlägenheter, osv. Vi gjorde för ett år sedan en inventering inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet och konstate rade då att våra klubbister var engagerade i sådan här verksamhet eller hade tagit initiativ till kommunal verksamhet på inte mindre än 50 platser. Det måste betraktas som ett mycket bra resultat efter bara drygt två års arbete. Sannolikt har det hänt ytterligare ännu mycket mer på det senaste året. Ofta är det också ett tvärpolitiskt samarbete på lokalplanet. Med denna beskrivning vill jag ha sagt att det tack vare detta arbete och genom praktiska erfarenheter finns mycken kunskap samlad inom de politiska kvinnoorganisationerna. Därför är det också rimligt att vi får anlägga synpunkter på den interdepartementala arbetsgruppens förslag. Även om det alltså hänt en hel del, återstår mycket innan vi med gott samvete kan hävda att samhället har reagerat såsom det anstår en rättsstat. Låt mig därför också uttrycka min stora tillfredsställelse över att man inom departementet varit förutseende nog att redan i årets budgetproposition anslå 1 milj.kr. till genomförandet av en del av de åtgärder som kan bli aktuella med anledning av arbetsgruppens rapport. I en tid då så mycket får vidkännas nedskärningar tycker jag att det är en viktig markering av en vilja till insatser när man anslår en ”färsk” miljon för ett nytt ändamål. Sannolikt kommer det tyvärr ändå att gå med den miljonen som det går med femöringen i en känd visa. Den skulle alltså behöva räcka till mycket. I propositionen nämns några saker, såsom informationsinsatser och utbildning. Däremot nämns ingenting om det ursprungliga förslaget, nämligen om stödet till olika former av jourverksamhet. Jag skall inte ta upp en debatt nu med statsrådet om innehållet i arbetsgruppens rapport. Men jag tycker att det ytterligare understryker vikten av att vi får vara med och påverka prioriteringarna när det gäller den aktuella miljonen.

Herr talman! Gunnar Biörck i Värmdö har frågat om jag vänligen vill ge riksdagen upplysning om beredskapsläget i fråga om reservkraft vid Karolinska sjukhuset och — om möjligt — andra svenska sjukhus. Frågan är föranledd av ett strömavbrott vid Karolinska sjukhuset den 1 februari i år. Reservkraft för elektricitet finns vid alla akutsjukhus. Reservkraften är i första hand avsedd för vissa särskilt viktiga funktioner och täcker vanligtvis ca 30 20 av det totala kraftbehovet. Detta procenttal varierar dock, bl.a. beroende på vilken typ av sjukhus det gäller. Vid exempelvis Danderyds sjukhus motsvarar reservkraften 70 26 av det totala kraftbehovet, medan motsvarande tal för ett långvårdssjukhus som Åkeshovs sjukhus i Stockholm är 10 9. Vid Karolinska sjukhuset finns en reservkraftsanläggning för Nr 82 50-100 96 av det totala kraftbehovet, beroende på årstiden. Under vintern Tisdagen den får KS reservelkraft för hela sitt behov genom tre ångturbiner. Under 15 februari 1983 sommaren används dieselmotorer som svarar för 50 96 av det totala behovet. Den aktuella händelsen vid KS har medfört att en rad tekniska åtgärder i fråga om reservhar vidtagits för att säkerställa försörjningen med elkraft. Vidare har en kraft vid utredning tillsatts inom Stockholms läns landsting med uppgift att analysera orsakerna till att reservkraftsanläggningen inte fungerade på avsett sätt och lägga fram lämpliga förslag till åtgärder. För sjukhusens funktioner i krig har den tekniska försörjningen en avgörande betydelse. Socialstyrelsen, har under år 1982 tillsammans med civilförsvarsstyrelsen startat ett utredningsarbete om sjukvårdens skydd i krig. Som ett led i detta arbete kommer under hösten 1983 en riksomfattande inventering av våra sjukhus att göras i samarbete med sjukvårdshuvudmännen i syfte att öka skyddet för olika funktioner, bl.a. elförsörjningen.

Herr talman! Tillåt mig att tacka statsrådet Sigurdsen för hennes vänlighet att försöka besvara min fråga. Den har naturligtvis ingen politisk bakgrund. Men när nyheten om driftstoppet vid Karolinska sjukhuset blev känt blev jag tillfrågad av riksdagskolleger från skilda partier om hur en sådan sak kunde inträffa. Eftersom jag inte kunde svara på det och frågan föreföll vara av allmänt intresse och ligga inom ramen för de beredskapsintressen som jag här i riksdagen hela tiden försökt bära ett visst ansvar för, ville jag bereda statsrådet tillfälle att ge riksdagen och allmänheten upplysningar om läget. Det har nu skett genom statsrådets svar. Svaret betyder att man alltså ännu inte är på det klara med orsaken till haveriet vid KS, och det innebär också att man någon gång i höst börjar se på hur det förhåller sig med de andra sjukhusens reservkraft. Jag är tveksam till om allmänheten och riksdagen kan känna sig tillfredsställda med det svaret, men det är inte statsrådets fel. Vad som har inträffat på Karolinska sjukhuset är naturligtvis ett memento för alla sjukhusledningar och all sjukvårdsplanering, civil lika väl som militär. Som klinikchef och chefläkare under många år kan jag säga att jag upplevt att sjukhusens beredskapsplanering har varit mycket teoretisk och svag, medan den akuta incidensberedskapen vid t.ex. större trafikolyckor mestadels visat sig fungera mycket väl. Jag har därför varit — och är fortfarande — orolig för beredskapsaspekterna totalt, särskilt för händelser och åtgärder där agerandet ligger utanför den medicinska delen av beslutsprocessen. Om sådant som på Karolinska sjukhuset kan inträffa under fredstid, hur blir det då under krigsförhållanden? Numera är alla sjukhus landstingskommunala, men är vederbörande kommunala myndigheter tillräckligt intresserade av detta? Jag är inte säker på det. Jag föreställer mig att man i allmänhet måste arbeta med två system, ett elektriskt och ett icke-elektriskt, manuellt. Jag hade en diskussion här i 31 kammaren för ett år sedan med statsrådet Olof Johansson om elektromagnetisk puls. Jag skall inte dra in det nu, men frågan är hela tiden: Vad har vi för reservsystem om elektriciteten fallerar på olika ställen i landet? I massmedia har uppmärksamheten varit riktad mest på operationsaktiviteten. Jag föreställer mig emellertid att fjärrvärmeanläggningar — där fel kan leda till risk för utkylda sjukhus — också är väsentligt att tänka på. Jag beklagar uppriktigt, herr talman, den successiva avrustningen av statens inflytande över sjukvården, för den lämnar den till synes ansvariga ministern — hälsooch/eller sjukvårdsministern, som det halvofficiellt hetat — med ett så tungt ansvar att bära, samtidigt som hon har så otillräckliga resurser för att kunna leva upp till det ansvaret. Jag har också frågat mig i vilken utsträckning statsrådet Sigurdsen måste anses dela ansvaret med försvarsministern och civilministern. Det vore kanske av intresse att höra vad statsrådet har för synpunkter på det. Ien tidigare debatt sade jag till statsrådets företrädare Karin Ahrland: Tag befälet! Det ansåg hon sig med hänsyn till regeringsformen inte kunna göra. Får jag fråga: Finns det någon som kan göra det?

Herr talman! Låt mig först säga till Gunnar Biörck, som ju sitter i konstitutionsutskottet och känner till grundlagen och vet att den här församlingen stiftar lagar som vi har att rätta oss efter oavsett om vi är vanliga medborgare, riksdagsmän eller regeringsledamöter: Det är helt riktigt att det är sjukvårdshuvudmannen som i första hand har ansvaret. Men jag vill också säga till Gunnar Biörck — och jag utgår ifrån att han känner till det — att det skall ske en rapportering till socialstyrelsen, och sedan ankommer det på socialstyrelsen att överväga om några åtgärder från statlig sida erfordras när det gäller elförsörjningen i det här fallet. Jag tror att jag vågar påstå att händelsen vid Karolinska sjukhuset den 1 februari i år inte bara har fått Stockholms läns landsting att se över sitt reservkraftssystem, utan också att den i landet i övrigt har kommit att uppmärksammas av ansvariga sjukvårdspolitiker.
Herr talman! Jag ber att få tacka för kompletteringen av svaret. Den visar att statsrådet i första hand lägger ansvaret på socialstyrelsen, och det är naturligtvis riktigt. Det är den myndighet som närmast är berörd. Men vi här i riksdagen har inte möjlighet vare sig att granska socialstyrelsen eller att direkt vända oss till den, utan vi har att vända oss till hälsooch sjukvårdsministern. Jag är helt medveten om att statsrådet Sigurdsen här har givit precis de upplysningar som f. n. kan ges. Därför vill jag varmt vädja till henne att mycket noga följa den här frågan. Det är långt till hösten, och det kan hända mångt och mycket dessförinnan.
Herr talman! Jag kan lova Gunnar Biörck i Värmdö att jag mycket uppmärksamt skall följa den här frågan.

Herr talman! Rune Rydén har citerat vad jag i ett par sammanhang har sagt om gymnasieskolans dimensionering och om förstahandsvalets betydelse för elevernas motivation. Rune Rydén har sedan frågat mig om det jag sagt innebär attt.ex. Lunds kommun kommer att kunna ta in fler elever på linjer med många sökande. Jag kommenterar först de två citaten och beskriver sedan de möjligheter som bör finnas för att anpassa gymnasieskolan efter bl.a. elevernas intressen. Först citatet från en tidningsintervju, där jag sade att ”studiemotivationen betyder så mycket att förstahandsvalet ibland måste tillgodoses till varje pris”. Jag hade dessförinnan uttalat min förhoppning att intagningsnämnderna tar stor individuell hänsyn vid intagningen till gymnasieskolan. Jag fortsatte sedan med tanken att man gärna kan pröva sig fram genom attt.ex. vidga den fria kvotgruppen och över huvud taget lokalt söka former som minskar betygens dominerande betydelse. Om Rune Rydén och andra, både i Lund och i andra kommuner, vill stödja en ökad frikvotsintagning för att minska betygens roll, blir jag givetvis glad. Glädjen kommer att delas av de elever som kanske efter olika svårigheter i grundskolan därigenom får en chans till en bättre start i gymnasieskolan. Så till citatet ur budgetpropositionen om att gymnasieskolan bör dimensioneras efter elevintresse, arbetsmarknadsbehov och kommunernas möjligheter att anordna utbildning. Jag har inte prioriterat någon av aspekterna. De måste vägas samman efter bästa förmåga, när skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna beslutar om gymnasieskolan. Det är bl.a. för att få en bättre regional anpassning av utbudet av studievägar som vi nu har ett nytt planeringssystem för gymnasieskolan, där de flesta besluten skall tas av länsskolnämnderna. Till stöd för det planeringsarbetet har regeringen i budgetpropositionen föreslagit dels en ökad planeringsram för gymnasieskolan, dels vissa omfördelningar mellan utbildningssektorerna så att just kommunernas möjligheter att anordna utbildningar som eleverna söker till kan utnyttjas maximalt. Jag kant.ex. nämna att inom den ekonomisk-merkantila sektorn fanns det i år 109 behöriga förstahandssökande till 100 platser på den treåriga ekonomiska linjen och 115 behöriga förstahandssökande till 100 platser på den tvååriga ekonomiska linjen. Inom den teknisk-naturvetenskapliga sektorn fanns det 137 sökande till 100 platser på tvåårig driftoch underhållsteknisk linje. Den sistnämnda linjen föreslås bli reguljär, och båda de sektorer jag nämnt föreslås bli kraftigt ökade för att kunna tillmötesgå elevvalen. På den humanistisk-samhällsvetenskapliga sektorn, där det fanns 111 sökande till 100 platser på treårig samhällsvetenskaplig linje, följde regeringen SÖ:s förslag att låta sektorn minska, men i långsammare takt än vad tidigare regering planerat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Lena Hjelm-Wallén för svaret. I en intervju i Sydsvenska Dagbladet i januari månad sade Lena Hjelm Wallén att studiemotivationen betydde så mycket att förstahandsvalet ibland måste tillgodoses till varje pris.

I exempelvis Lunds kommun är intagningspoängen till de teoretiska linjerna i regel betydligt högre än i övriga kommuner i länet, medan situationen är mer normal för de yrkesförberedande linjerna. Frustrationen är därför stor när kommunen inte — på grund av fackligt motstånd — får bygga ut de praktiska linjerna och inte får ytterligare tilldelning av klasser för de teoretiska linjerna. De fackliga organisationerna hari det här fallet säkerligen rätt när de säger nej till ytterligare utbyggnad av byggnadsoch anläggningslinjen. Det förefaller i nuvarande arbetsmarknadsläge mindre välbetänkt att låta det bli en ökning på det området. Borde inte större hänsyn tas till de lokala variationerna? Mycket talar för att profilen på sökningsfrekvensen i vad gäller gymnasiet är annorlunda i universitetsstäderna än i andra kommuner. Det problemet löser man, enligt min uppfattning, inte med frikvotsintagning eller andra former av intagning där betygen ges en mindre roll eller plockas bort helt. Jag uppfattar Lena Hjelm-Walléns svar så, att det — om man nu skall vara något cynisk — är bättre att låta ungdomarna bli arbetslösa utan utbildning än med. Hon glömmer då att utbildning och bildning är en lätt börda att bära, varhelst man går i livet. Och en genomgången utbildning kan knappast försämra elevens arbetsmarknadssituation. Vet vi f.ö. hur den framtida arbetsmarknaden ser ut? Enligt min uppfattning vet man knappast det. Det är därför med beklagande jag konstaterar att Lena Hjelm-Wallén inte står fast vid vad hon har sagt om betydelsen av förstahandsvalet — att det måste tillgodoses till varje pris. Det hopp som eleverna i exempelvis Lund och andra universitetsstäder säkerligen kände efter att ha läst uttalandet har enligt min mening släckts. Mot statsrådets starka betoning av förstahandsvalets betydelse står ju den faktiska verkligheten och möjligheten att tillgodose elevernas förstahandsval. Antalet ansökningar till de teoretiska linjerna hade enligt min uppfattning antagligen varit ännu större än det redovisade, om inte förstahandsvalet hade gett eleverna 0,5 poäng extra. Detta leder till taktikval. Eleverna söker till den linje de tror sig komma in på och inte till den de skulle vilja gå på.
Herr talman! Jag menar att man skall ta hänsyn till de lokala förhållandena, och jag menar också att det nuvarande planeringssystemet i hög grad ger den möjligheten. Vi har också, när vi har övervägt våra förslag till riksdagen om gymnasieskolans dimensionering, lyssnat med kommunerna, hört efter vad de klarar av att anordna. Det är på grundval av de kontakterna med kommunerna och länsskolnämnderna som vi har gjort en något annorlunda fördelning än den föregående regeringen gjorde i sina långtidsplaner. Vi har t.ex. dimensionerat upp den humanistisk-samhällsvetenskapliga sektorn med 500 intagningsplatser i förhållande till den tidigare borgerliga regeringens dimensionering. Det är ett uttryck för att vi har lyssnat till kommunerna och sett hur elevernas önskemål i ansökningarna har gått. Jag vill också säga att regeringen, för att underlätta planeringen i kommunerna, redan har utfärdat provisoriska föreskrifter om elevplatser i gymnasieskolan under nästa läsår. Beslut om att tilldela kommunerna platser fattas sedan i de flesta fall av länsskolnämnderna inom de ramar som SÖ tilldelar dem. Jag har erfarit att SÖ har gjort en fördelning som ger Malmöhus län ca 450 intagningsplatser utöver vad länet tidigare har tilldelats. Detta har skett på grundval av den vettigare dimensionering som denna regering har gjort i förhållande till den tidigare.
Herr talman! Får jag tolka statsrådet Lena Hjelm-Walléns senaste inlägg så, att hon är beredd att ta ytterligare hänsyn till de lokala förhållandena, alltså att gå ännu längre än vad som anges i budgetpropositionen och mera ansluta till vad hon sade i intervjun i Sydsvenska Dagbladet? Innebär det att Lunds kommun kan räkna med att i framtiden få ytterligare tilldelning av platser på de teoretiska linjerna och att den tilldelningen kommer att ske på ett tidigare stadium än f. n., så att den ryckighet i planeringen på lokalt håll som man klagat över kan försvinna? Man säger att det är klart otillfredsställande att man får tillskott flera gånger under året, den sista gången kanske sent under vårterminen, och det leder till svårigheter att på ett tillfredsställande sätt exakt dimensionera gymnasieskolan i kommunen.
Herr talman! Det tidningscitat vi diskuterar handlade om en annan sak, nämligen frikvotsintagningen. Vi skall inte blanda in den i det här sammanhanget. Situationen är den att eleverna just sökt till gymnasieskolan och intagningarna pågår. När sökandebilden är klar och när vi bättre kan överblicka arbetsmarknadssituationen bör man, enligt vad som föreslås redan i budgetpropositionen, ha möjligheter att göra vissa smärre omfördelningar mellan sektorer. Det skall naturligtvis utnyttjas om det behövs. Men fortfarande måste det vara en avvägning mellan såväl individernas intresse som kommunernas möjligheter att anordna utbildningen och arbetsmarknadens krav.
Herr talman! I likhet med Lena Hjelm-Wallén anser jag att förstahandsvalet naturligtvis skall spela en utomordentligt stor roll för eleverna och för skolans dimensionering. Att man sedan också skall ta hänsyn till arbetsmarknadens behov finner jag helt riktigt. Nu är det så att förstahandsvalet får ytterligare 0,5 poäng. Därför borde det göras någonting åt det taktikval som man f. n. upplever som ett stort bekymmer på gymnasieskolan. Om man sänkte detta poängpåslag till 0,2 poäng skulle man, tror jag, kunna få systemet litet rättvisare. Nu är det så att man måste söka på den linje som man tror sig komma in på — i annat fall är man nästan slagen till slant. Man kommer inte att kunna komma i fråga på andrahandseller tredjehandsalternativet, eftersom de som sökt dit som förstahandsalternativ kommer att gå före. Det skulle vara trevligt att få veta om Lena Hjelm-Wallén tänkt se över den saken.
Herr talman! De intagningsregler som nu gäller är ganska nya. Jag tycker man skall vara försiktig med att ändra dem ofta. Det är någonting som vi dess värre fått lära oss under senare tid — jag tycker att den borgerliga regeringen har ändrat för mycket i antagningsreglerna för högskolan. De nya reglerna måste få sätta sig, så att man kan göra en ordentlig utvärdering av dem. Sedan tycker jag Rune Rydén något talar emot sig själv. Om man tycker att förstahandsvalet är väldigt viktigt, är det väl bra att det tillmäts ett ganska högt poängvärde när någon söker till gymnasieskolan!
Herr talman! Jag tycker att förstahandsvalet är väldigt viktigt och att man skall ge det ett extra påslag, gärna 0,2 poäng. Men att ge det 0,5 poäng innebär i praktiken att man höjer betygskvoten med nästan en enhet för dessa gymnasieelever, och det är att rubba det normala konkurrensförhållandet när man söker till olika linjer. Det är inte särskilt bra, för det leder till taktikval. Man frångår principen att eleverna skall söka efter sitt intresse, och den principen tyckte jag att Lena Hjelm-Wallén förtjänstfullt framhöll i sin intervju.

Herr talman! Jag ber att få meddela att svar på interpellationen av Ulla Tillander om ändring av upphandlingsförordningens bestämmelser om sjötransporttjänster kommer att lämnas måndagen den 7 mars.

Herr talman! Vårt oerhört höga skattetryck har lett till ett skatteundandragande av utomordentligt stor omfattning. Vi har en så stor grå marknad att den kanske omsätter 20-30 miljarder — möjligen ännu mer. Den enda trösten i det här sammanhanget är att vår bruttonationalprodukt, som officiellt är närmare 620 miljarder, i själva verket måste vara flera procent högre. Det är naturligt och nödvändigt att samhället reagerar mot det omfattande skatteundandragandet, och många motdrag har också vidtagits. Det var mot denna bakgrund som vi efter ganska många turer fick den generalklausul mot skatteflykt som antogs av riksdagen i november 1980. Vi moderater delar naturligtvis ansvaret för lagens tillkomst, och det är också allom bekant att det var ett antal skyddsmekanismer som slutligen gjorde att lagen kunde betraktas som acceptabel från rättssäkerhetssynpunkt. Lagen var tidsbegränsad till fem år, och mot slutet av femårsperioden skulle den utvärderas från rättssäkerhetssynpunkt för att därefter kunna omprövas på nytt. Justitiekanslern fick dessutom regeringens uppdrag att inkomma med ett eget yttrande över lagstiftningen och dess tillämpning efter att fortlöpande ha fått ta del av rättsfall och annan erfarenhet. Det fordrades vidare, och det var mycket väsentligt, att den transaktion som skulle kunna angripas genom generalklausulen måste framstå som en omväg i förhållande till det förfarande som kunde betraktas som närmast till hands liggande. Moderata samlingspartiet går bestämt emot förslaget till en ny, utvidgad generalklausul. Den skiljer sig på avgörande punkter från den gamla på ett sätt som gör den helt oacceptabel från rättssäkerhetssynpunkt. Kravet på ett rättssamhälle måste vara att medborgarna skall veta vad de har att rätta sig efter utan att behöva gå till riksskatteverkets rättsnämnd för att få ett förhandsbesked. De huvudsakliga skillnaderna i förhållande till den gamla lagstiftningen är att det s.k. omvägsrekvisitet avskaffats. Därjämte skall skatteförmånen inte längre behöva vara det avgörande skälet för förfarandet, utan det räcker med att det utgjort det huvudsakliga skälet. Det behövs inte heller att en taxering på grundval av förfarandet klart strider mot lagstiftningens grunder. Ordet ”klart” har försvunnit, varigenom tillämpningsområdet avsevärt vidgats. Det hade naturligtvis varit av stort intresse om i propositionen visats exempel på transaktioner som godtas av den gamla generalklausulen och annan nuvarande lagstiftning men som inte skulle vara lagliga enligt den nya generalklausulen. Man får emellertid leta förgäves — finansministern talar allmänt om skatteflykt som sker genom sinnrika bolagstransaktioner, arrendeavtal, interna aktieöverlåtelser eller indirekta överlåtelser av bolag samt transaktioner mellan närstående, huvudsakligen då överföringar från föräldrar till minderåriga barn. Inte heller vid behandlingen i skatteutskottet har det kommit fram några sådana exempel. Däremot försökte finansministern i förra veckan som bekant påstå att en uppdelning av villaräntorna mellan ett par makar, så att den som har högst inkomst drar av räntorna och den andra maken äger villan, skulle betraktas som skatteflykt. Efter detta uttalande utbröt en mindre folkstorm, och Kjell-Olof Feldt fick snabbt dementera och påstå att han gjort sig skyldig till ett minnesfel. Av denna incident kan man dra vissa slutsatser. Den första är att inte ens den främste företrädaren för landets sakkunskap på skatteområdet och dessutom författare till propositionen har klart för sig vad som är att betrakta som otillåten skatteflykt eller helt legitim skatteplanering. Hur skall då de helt vanliga skattebetalarna veta vad som är tillåtet resp. förbjudet, utan att i tusental gå till riksskatteverket för att så småningom få något slags förhandsbesked? Den andra slutsatsen är, att om finansministern har för avsikt att utmana landets en och en halv miljon villaägare genom att angripa uppdelningen av villaräntorna, kan detta naturligtvis ske genom en särskild lagstiftning utan någon tvetydig, svårtolkad generalklausul. Den tredje slutsatsen av Kjell Olof Feldts framträdande i Magasinet i förra veckan är, att om somliga statsråd inte är särskilt villiga att öppna munnen, finns det i gengäld andra som pratar för mycket. En fjärde slutsats skulle kunna vara, att även om finansministern dementerade sitt påstående om villaägarnas ränteuppdelning, finns det enligt min uppfattning ingenting i lagförslaget som säger att en skattedomstol inte kan tolka lagen som Kjell-Olof Feldt först gjorde. En luddig dementi, även om den kommer från en finansminister, kan knappast vara avgörande för hur en skattedomstol tolkar lagen. Till detta skall läggas att den nyligen tillsatta bostadspolitiska utredningen just fått i uppdrag att granska icke avsedda skattelättnader vid fördelning av villaräntor. Osäkerheten om villaräntorna kvarstår alltså. Vad finns det då för andra transaktioner som kan tänkas bli förbjudna enligt det nya lagförslaget? I valrörelsen förra året påstod en framstående LO-ekonom att deltidsarbete enligt hennes uppfattning utgjorde en form av skatteflykt. Att vara hemma och baka bullar eller passa sina barn skulle alltså betraktas som skatteflykt. Man skulle kunna skratta åt ett så befängt påstående, att det måste vara heltidsarbete för att inte betraktas som skatteflykt, men det är likväl oroväckande att den nu makthavande socialistiska eliten tänker i sådana banor. I dag LO-ekonom, i morgon finansminister. För ett par år sedan ändrades lagen om förskottsräntor, så att möjligheten att betala förskottsränta begränsades till ett år. Ingen kan väl med bästa vilja i världen påstå annat än att en förskottsräntebetalning är ett sätt att få ner skatten det aktuella året och därtill den enda avsikten med transaktionen. Hur kommer nu skattedomstolarna att agera i sådana här fall? Kommer lagen om generalklausul att ta över lagen om förskottsränta? Förmodligen inte, men det skapas likväl oro. Är det avsikten går det ju bra att stifta en lag som över huvud förbjuder förskottsräntebetalning. Även här är alltså en Vi har många skilsmässor i vårt land, och en hel del av dem har kommit till av ekonomiska skäl. Man skiljer sig bl.a. för att komma undan den sambeskattning som vi fortfarande har kvar i ganska stor utsträckning. Efter en ekonomisk skilsmässa fortsätter sedan ofta samlevnaden i en mängd olika varianter. Låt oss hoppas att skattedomstolarna inte, under täckmantel av en ny generalklausul, anser sig behöva snoka i hithörande frågor. Det är också oroväckande att finansministern i propositionen skriver, att när klausulen varit i kraft ett tag, bör man ta upp frågan om att lägga över tillämpningen på de lokala taxeringsnämnderna. Genomförs en sådan åtgärd måste den naturligtvis betraktas som ett ytterligare steg mot rättsosäkerhet. Inget ont om de lokala taxeringsnämnderna, men man kan knappast begära att de skall ha juridisk kompetens för den tillämpningen. Det är anmärkningsvärt med vilken snabbhet regeringen har gått till väga i denna fråga. Det förefaller som om socialdemokraterna ansett det vara betydligt viktigare att visa upp handlingskraft än att bereda ärendet på ett korrekt sätt. Varför denna brådska? Lagförslaget har inte remissbehandlats på sätt som regeringsformen föreskriver, och när vi i skatteutskottet krävde att förslaget om generalklausul skulle remitteras till konstitutionsutskottet för att få klarlagt om lagförslaget stod i överensstämmelse med grundlagen, förvägrades vi en sådan remittering utan motivering. Detta är mer än anmärkningsvärt, och man lär knappast med bevarad trovärdighet från socialdemokratiskt håll kunna påstå att ikraftträdandetiden den 1 mars var så betydelsefull att tiden inte räckte till för ett korrekt handläggande. Ett ytterligare skäl till att avvisa förslaget om en utvidgad generalklausul, utöver dem jag redan redogjort för, är att den förra generalklausulen var tidsbegränsad och att den i samband med femårsperiodens utgång skulle utvärderas. Det hade funnits alla skäl att avvakta denna femårsperiods utgång och se vilka erfarenheter som kunde göras av den lagstiftningen, innan man som nu avsevärt skärper den. Fanns det några speciella transaktioner som man betraktat som särskilt frånstötande, kunde man ju ha lagt fram särskilda lagförslag mot dessa. Rädslan för att på något sätt få stämpeln på sig att inte med kraft bekämpa den ekonomiska brottsligheten har hos socialdemokraterna varit betydligt starkare än önskan — en önskan som jag dock tror finns — att värna om människors personliga integritet. Jag tror inte att de socialdemokratiska motiven till en utbyggd generalklausul är särskilt representativa bland de egna väljarna, något som också återspeglas i en del av den socialdemokratiska pressen. Andra händelser denna vinter har också klart visat hur stor betydelse människor fäster vid ett bevarande av den personliga integriteten. Det var positivt och bra att Kjell-Olof Feldt snabbt erkände att han hade fel när det gällde villaägarna och generalklausulen. Det skulle hedra finansministern ännu mer om han i dag här i kammaren kunde stå upp och erkänna att han haft fel i fråga om hela den nya generalklausulen och säga att han följaktligen drar tillbaka lagförslaget i denna del, men det är väl att hoppas för mycket. Med stöd av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservation nr 1, som är gemensam för de tre borgerliga partierna. Vi har ytterligare en gemensam trepartireservation, som jag i korthet skall redogöra för. Enligt den nuvarande lagstiftningen kan skattsedel för preliminär A-skatt i princip endast utfärdas för den som har arbetsanställning. En arbetsgivare är blott skyldig att göra avdrag för preliminär A-skatt på de lönebelopp som han betalar ut till arbetstagare som han är huvudarbetsgivare för. Någon skyldighet att göra skatteavdrag på s.k. biinkomster föreligger alltså inte. Nu föreslås i propositionen att den lokala skattemyndigheten skall få möjlighet att utfärda A-skattesedel även för enmansföretagare i vissa verksamheter, såsom byggnads-, måleri-, rörlednings-, eloch glasmästeribranscherna samt för företagare med egen lastbil eller schaktmaskin. Skälet till detta nya lagförslag är att antalet arbetstagare som skaffat sig biinkomster har väsentligt ökat, särskilt inom de branscher som jag nyss nämnt. Genom en sådan reform skulle man öka tillämpligheten och betydelsen av den i december beslutade lagen om uppgiftsoch avdragsskyldighet, AUL. Från moderat håll har vi inte kunnat godta lagförslaget. Det ökade antalet arbetstagare med biinkomster har redan tidigare uppmärksammats av riksskatteverket, där nu en arbetsgrupp överväger möjligheterna att utvidga källskattesystemet, så att arbetsgivare kan bli skyldiga att göra preliminärskatteavdrag också för arbetstagare för vilka de inte är huvudarbetsgivare. Naturligtvis borde man avvakta riksskatteverkets övervägande innan man utvidgar uppbördslagen, av vilken man f.ö. borde vinna någon sorts erfarenhet innan man går vidare. Något annat som också talar mot lagförslaget är att det måste medföra stora svårigheter för de lokala skattemyndigheterna att med hänsyn till rättvis och likformig tillämpning avgöra om en fysisk person skall tilldelas A-skatt i stället för B-skatt. Inte heller finns det angivet i propositionen på vilket underlag skatteavdraget skall beräknas, vilket ytterligare ökar svårigheterna för de lokala skattemyndigheterna att göra korrekta bedömningar. Även i denna del av propositionen har regeringen i sin iver att visa ett kraftfullt uppträdande mot skatteundandragandet rusat i väg utan ge sig tid att invänta pågående utredning och utan att besvära sig med sedvanligt remissförfarande. Herr talman! Vi har en tredje invändning mot propositionen, och den gäller förslaget att utvidga statens rätt till avräkning vid återbetalning av överskjutande ingående mervärdeskatt. Utvidgningen innebär att staten vid återbetalning av överskjutande ingående mervärdeskatt också skall kunna avräkna förfallen annan skatt än moms och även förfallna arbetsgivaravgifter. Antas förslaget kommer staten att på ett otillbörligt sätt gynnas framför vissa andra återbetalningsberättigade fordringsägare. Finansministern har inte i propositionen kunnat framlägga något bärande skäl för detta ensidiga gynnande av staten som fordringsägare. Även i detta fall kan man rikta kritik mot ett uteblivet remissförfarande, särskilt som någon brådska med genomförandet knappast torde föreligga. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 och 3 i skatteutskottets betänkande.